Herr talman! Vid socialutskottets betänkande finns fogade sex reservationer och ett särskilt yttrande. Det kan tyda på en rätt djupgående åsiktssplittring inom utskottet. Och så är det naturligtvis — här föreligger olika åsikter som tar sig uttryck i olika förslag. Jag tror kanske ändå att det är på sin plats att påpeka att det också finns en djupgående enighet. Man hör och läser ganska ofta i den offentliga debatten att politikerna — det är vi här i kammaren — inte gör någonting och egentligen inte vill göra någonting åt allvarliga samhällsproblem, som detta med narkotika. Man hör rätt ofta sägas att enda sättet att få politiker att ta sig någonting före skulle vara om man lyckas påvisa rent ekonomiska sammanhang som möjligen kan påverka dessa krassa människor. Kan man visa att det kostar pengar att ha det här eländet att dras med i samhället, då kanske vi skulle kunna komma i gång i det här huset. Det är ett vanligt argument, men jag tror att det är djupt orättvist. Vi har haft hårda diskussioner i socialutskottet om de här frågorna, nu som förut. Jag har själv varit med och kritiserat regering och myndigheter för att de enligt min mening inte alltid agerat med tillräcklig kraft och kanske inte heller på det förståndigaste sättet. Allt detta är riktigt, och jag tror att det finns motiv för det. Men det finns också en djupgående enighet, och den har kommit klart fram under utskottsbehandlingen. Det finns inga skiljaktiga meningar om med vilket allvar vi ser på problemet. Det finns ingen ledamot i socialutskottet, och säkert inte någon i riksdagen, som på något sätt bagatelliserar de samhällsproblem vi i dag talar om. Jag tror också att det finns en mycket fast vilja att verkligen, som det heter, göra någonting, att genomföra konkreta åtgärder som kunde hjälpa. Men svårigheten är — och därom vittnar bl.a. den praktiskt uttryckta åsiktssplittring som finns — att veta vad man skall göra. Vi rör oss här på ett område där det är omöjligt — även för oss i riksdagen, även för oss i socialutskottet — att få någon entydig information, några entydiga sakkunnigutlåtanden. Nästan vilken aspekt vi än tar upp — vi må fråga efter orsakssammanhang eller efter vad som kan vara de bästa vårdformerna eller någonting annat — får vi ett råd från en sakkunnig och från en annan sakkunnig rakt motsatt råd. En del är klädsamt blygsamma och inte alls tvärsäkra i sina omdömen, andra är väldigt tvärsäkra. En del av de senare har skrivit brev till oss, delvis i ovettig ton, men sådant tål vi. Jag är alltså rätt säker på att den dag vi blir någorlunda entydigt övertygade om vad som faktiskt gäller kommer det här i riksdagen inte att saknas vilja att, även om det skulle kosta pengar, verkligen se till att få de föreslagna åtgärderna genomförda. Jag tycker att det har varit viktigt att säga detta. Jag tror det är skadligt, och dessutom orättvist, om vi i stort sett fyller debatten med beskyllningar mot varandra för att inte vilja göra någonting åt det här; jag tror inte att det är en sann beskyllning. Emellertid, herr talman, står jag själv — i något fall tillsammans med min partivän herr Åkerlind, i något fall i något större sällskap — för vissa av reservationerna, och jag vill något motivera dem. Reservationen 4, som är avlämnad av herr Åkerlind och mig, handlar i sak om råd och anvisningar från socialstyrelsen rörande narkomanvården och därmed sammanhängande ting. Det finns en liten, mer principiell inledning till den reservationen som enligt mitt sätt att se kanske är det viktigaste. Utskottsmajoriteten har i sitt yttrande tämligen klart anslutit sig till en teori som i debatten brukar kallas symtomteorin. Den går ut på att narkotikaproblemen är symtom — och egentligen endast symtom — på andra svårigheter i samhället, att den som drabbas av narkomani gör det på grund av att han lider av sociala och socialpsykologiska störningar av något slag. Det är detta som är den verkliga orsaken, och det är där man måste angripa problemen. Nu vill jag gärna säga att utskottsmajoriteten inte drar den fulla konsekvensen av denna teori.

Utskottet drar som väl är inte den konsekvensen, men man ansluter sig tämligen oreserverat till teorin. Vi tror inte på den teorin, och det är det vi har velat ge uttryck åt i en reservation. Min motivering för att inte tro på teorin är mycket praktisk och ganska enkel. Vi vet att människor, som hamnar inom riskzonen, kommer i kontakt med narkotika och kanske prövar beroendeframkallande medel, löper en mycket större risk att hamna i ett allvarligt beroende och ett svårt missbruk, om de är på något sätt störda i övrigt. Det är en självklarhet. Men vi vet lika säkert att det finns mängder av människor — ja, många fler — i samma sociala och socialpsykologiska situation, kanske mycket värre, som dras med samma eller svårare störningar och som inte hamnar i narkomani. Vi vet också att bland narkomanerna finns väldigt många beträffande vilka vi i varje fall inte med våra möjligheter att ställa diagnoser kan säga att de lider av sociala eller socialpsykologiska störningar. Det finns mängder av fall där efter all bedömning som vi är mäktiga de yttre omständigheterna egentligen är mycket gynnsamma, men ändå har man hamnat i narkotikaberoende. Det måste finnas en annan primär orsak än de allmänna sociala förhållandena, och den orsaken ligger hos medlen själva. Vi har alltså givit uttryck för en anslutning till tanken att det också i detta problemkomplex finns ett inslag av epidemi, en smitta som sprider sig och som i vissa avseenden såvitt vi kan se slår blint, oberoende av sociala och socialpsykologiska förutsättningar. Problemet måste angripas även utifrån = Nr 87 den förutsättningen. Då blir åtgärderna för att minska åtkomligheten, för Torsdagen den att förbättra vården och allt sådant, mycket väsentliga.

Utskottet säger motsatsen, att egentligen företer de här vårdfallen inga andra problem än dem som vi känner från andra vårdsituationer.

Jag vill därför bara mycket kort motivera de reservationer vid socialutskottets betänkande nr 21 till vilka jag har att yrka bifall. Det är den reservation jag redan har nämnt — reservationen 4 rörande råd och anvisningar från socialstyrelsen — och jag vill, herr talman, yrka bifall till den. Det är reservationen 5 av mig och herr Åkerlind, där vi föreslår att det skall inrättas ett centralt dataregister över förskrivningen av psykotropa droger. Detta är ett mycket praktiskt förslag. Många av oss vet av erfarenhet att vi behöver den snabba redovisningen av vad som så att säga kommer ut på marknaden och vad som finns tillgängligt hos olika människor. Vi behöver en möjlighet att följa detta. Det är principiellt inte alls något märkvärdigt förslag — det är en praktisk åtgärd i vårdarbetet. Vi menar att utskottets tillit till den utredning som redan pågår rörande receptbehandlingen på apotek inte är särskilt välgrundad. Den utredningen sysslar med så mycket annat, och vi vill ha en utredning som är mera speciellt inriktad på det här dataregistret. Vidare har vi den för utskottets folkpartiledamöter och herr Åkerlind och mig gemensamma reservationen 6 om en parlamentarisk utredning. Till den är bifall redan yrkat. Jag instämmer i det och vill bara säga att vi har i denna reservation använt ett annat uttryck än det vanliga. Vi talar inte om en utredningskommitté eller en parlamentarisk kommitté — vi talar om en kommission. I vårt språkbruk betyder det något annat än en vanlig utredningskommitté.

35 Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall även till reservationen 6 vid socialutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Till att börja med skulle jag kunna instämma i vad herr Carlshamre sade i början av sitt anförande. Jag tror att vi alla inser att narkotikaproblemet är ett stort och allvarligt problem som vi har fått i vårt samhälle. Jag är angelägen om att redan inledningsvis slå fast att så långt är vi överens. Vi är oroade över detta relativt nya problem, i synnerhet som narkotikamissbruket breder ut sig bland vår ungdom. Vi är alltså överens om att vi måste komma till rätta med problemet och försöka finna orsaken till att en del människor hamnar i sådana här situationer och blir beroende av narkotikapreparat. Narkotikamissbruket har liksom kommit som ett tillskott till de andra missbruk som vi har. Hela missbruksfältet täcker ju sådana saker som alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och sniffning, och dit hör också ett allmänt läkemedelsmissbruk som berör sömnmedel och lugnande medel. Alkoholproblemet är fortfarande det största i missbruksregistret, och det spelar en mycket dominerande roll. Man tvistar om hur många alkoholmissbrukare vi har, men olika uppgifter gör gällande att det finns mellan 20 000 och 50 000 allvarliga alkoholmissbrukare i vårt land. Det är alltså en fruktansvärd folksjukdom. Även om dagens debatt rör narkotikafrågan har jag velat nämna detta för att få någon balans i diskussionen. Jag tycker att vi håller på att få en hysterisk narkotikadebatt, liknande den vi hade för tre fyra år sedan. Jag tror inte att den hysterin gagnar någon. Vi löser inga problem genom att vara hysteriska. Däremot kanske vi skrämmer en hel del människor med denna form av propaganda, människor som i och för sig inte har anledning att vara rädda men som i den allmänna lag-och-ordning-debatt som hör ihop med narkotikadebatten blir skrämda och uppjagade. Den debatten är föga konstruktiv. När man läser en del debattinlägg och lyssnar på en del talare får man ibland en känsla av att om vi bara sopar undan och låser in alla människor som har dessa problem, så är alla svårigheter lösta. Då har vi fått en snygg fasad, vi har skapat trygghet för människorna. Ja, det kanske vi har gjort för en del, men har vi hjälpt de människor, de ungdomar, som har dessa problem och som är missbrukare? Ingalunda! I propositionen 67, som har behandlats dels av justitieutskottet, dels av socialutskottet, uttalar föredragande statsrådet på s. 19 den som jag vill kalla fromma förhoppningen ”att även i fortsättningen enighet över partigränserna skall kunna vinnas om de åtgärder som behöver och kan genomföras”. Förhoppningar kan man givetvis ha — och det skall man ha — men efter att ha läst exempelvis motionen 229 av fru Kristensson m.fl. i moderata samlingspartiet är det mycket svårt att förstå hur man skall kunna nå en sådan enighet. Det är utan tvivel så att man kan spåra en markant gränsdragning i denna fråga mellan moderata samlingspartiet och övriga riksdagsgrupper.

Då reserverade sig moderaterna och talade om att förslaget innebar något slags angiveri.

Jag har velat dra upp dessa paralleller för att visa var moderata samlingspartiet står i denna fråga. Narkotikaproblemet är i stor utsträckning ett storstadsproblem, även om det finns mer eller mindre i alla kommuner. Vi hör så ofta i debatten att vi inte har några vårdformer, att myndigheterna inte gör någonting. Låt mig kort få redogöra för hur barnavårdsnämnden i Stockholm under senare år har sökt ta sig an dessa frågor. Jag vill då först nämna några siffror som belyser hur många fall det gäller. År 1969 hade barnavårdsnämnden i Stockholm totalt 2 352 ärenden med missbruksindikation, som det heter. Dessa fördelade sig enligt följande: Som framgått av debatten och som också sägs i propositionen och i utskottets betänkande har barnavårdsnämnden möjlighet att medelst tvång omhänderta barn och ungdom. Under 1971 placerade barnavårdsnämnden i Stockholm 1 054 barn och ungdomar i enskilda hem, 261 i barnhem och 120 i ungdomshem. Denna statistik gäller såväl omhändertagna som inackorderade. Barnavårdsnämnden försöker finna olika former för att placera dessa störda ungdomar. En modell passar nämligen inte för alla; man måste försöka finna individuella vårdformer. Man har lyckats bra med s.k. storfosterhem, där ett föräldrapar tar hand om 4—6 tonåringar, och bland dem kanske det finns ett par som har knarkproblem. På många håll har man i detta sammanhang även fått till stånd ett gott samarbete med folkhögskolor och yrkesskolor, som dessa ungdomar slussas in i. Man har också inom nämnden speciella familjeassistenter som på hemorten jobbar med hela familjen. Dessa assistenter försöker på alla sätt få med ungdomarna i någon aktiv verksamhet. Nämnden försöker också på olika håll i staden hitta små lokaler där ungdomarna kan få bedriva olika aktiviteter. Man är medveten om de svårigheter myndigheterna har med ungdomsverksam heten i de stora lokalerna i city. Man har dessutom en speciell behandlingsgrupp som bedriver uppsökande verksamhet i innerstaden. Jag har velat nämna detta som ett exempel på hur de sociala myndigheterna på olika sätt försöker komma till rätta med dessa problem. Säkert bedrivs liknande verksamhet även i andra kommuner. Man kan givetvis säga att det här är helt otillräckligt, att det är som en droppe i havet. Ja, visst är det otillräckligt — det är vi säkert alla överens om. I propositionen heter det också: ”Resurserna för förebyggande och uppsökande verksamhet och för eftervård är ännu otillräckliga.” Den sociala verksamheten får kanske inte alltid den högsta prioriteten i vare sig statlig eller kommunal verksamhet. Jag skall nu något kommentera de reservationer som avgivits till socialutskottets betänkande nr 21. Reservationen 1 är en folkpartireservation. Här går reservanterna den för reservanter när det gäller penninganslag mycket enkla vägen att späda på ett föreslaget belopp. I det här fallet föreslår man 1 miljon kronor i stället för 300 000 kronor till försöksverksamhet med nya vårdoch behandlingsformer. Utskottet hänvisar här bl.a. till att riksdagen för inte så länge sedan uttalat sig för att det snarast möjligt och senast till nästa års riksdag skall framläggas förslag om ett anslag avseende bidrag till organisationer som sysslar med rehabilitering av bl.a. narkotikaskadade personer. Att ett visst belopp redan nu ställs till förfogande för sådan verksamhet hälsar utskottet med tillfredsställelse. Vi avvaktar vad som kan komma att föreslås i nästa års statsverksproposition. I reservationen 2, som avgivits av centerpartister och folkpartister, föreslår man, som herr Gustavsson i Alvesta redan redogjort för, att statsbidrag under en treårsperiod skall ge full behovstäckning för finansieringen av narkomanvård som ej sker i enskilda hem. Herr Gustavsson sade att skälen härför är av ekonomisk karaktär. Men det är i själva verket så att de av riksdagen beslutade subventionerna för utbyggnad av behandlingshem inte tagits i anspråk av sjukvårdshuvudmännen. Inte heller när det gäller inackorderingshem och liknande institutioner, där man kan bedriva varierande intensiv öppenvårdsverksamhet, har utbyggnaden varit så stor som riksdagens anslag gjort möjligt. Anslag har under de fyra år som lagen varit i kraft funnits för omkring 300-400 platser i behandlingshem och inackorderingshem. Det har inte utnyttjats för mer än omkring 100 platser. Inte heller finns det nu så många platser planerade att man kan få till stånd det stöd riksdagen har avsett. Under sådana förhållanden kan inte utskottet tillstyrka ytterligare statsbidrag. Dessutom var vi i utskottet eniga när vi för några månader sedan behandlade denna fråga i samband med behandlingen av statsverkspropositionen i denna del. I reservationen 3, som är en centerpartireservation, yrkas att statsbidrag skall utgå för vård i enskilt hem när det gäller narkotikaskadad ungdom. Vi behöver dessa vårdplatser, säger herr Gustavsson i Alvesta. Det är också utskottsmajoritetens åsikt att vi behöver dessa vårdplatser med fosterhemsplacering. Kostnaderna för denna vårdform är en kommu nal angelägenhet helt i barnavårdslagens anda. Det är, som utskottet anför, dessutom svårt att i ett fall för omhändertagande helt kunna avgränsa orsaken till narkotikamissbruket, eftersom det ofta finns flera sammanflätade orsaker. Jag tror att det skulle vara svårt även med läkarintyg i dessa sammanhang. Reservationen 4, som herr Carlshamre har talat för och yrkat bifall till, är en moderat reservation. Beträffande reservationens första del är att märka, som också herr Carlshamre har utvecklat, att moderaterna ansluter sig till den skola på detta område som gör gällande att narkomanin är ett epidemiologiskt problem. Det är kanske ett något enkelt sätt att komma ifrån problemet. Det gäller då bara att föra undan de ”smittade” och försöka få fram en lämplig medicinering. Visserligen säger reservanterna att det är klart att man skall förbättra sociala miljöer men ”det är också nödvändigt att med ökad kraft angripa narkomanin i sig själv”. Av herr Carlshamres plädering för reservationen fick jag inte klart för mig vad som menas med detta. Vad är det för mysticism? Visst är narkomanin också i viss mån ett medicinskt problem. Avgiftning är nödvändig i många fall. Jag tror emellertid att de medicinska skadeverkningarna av narkotikamissbruk är mycket obetydliga i jämförelse med de sociala. Vi har under de senaste veckorna kunnat läsa i pressen om ett färskt utredningsmaterial rörande unga narkotikamissbrukare i Stockholm. Utredaren har kunnat konstatera att nyfikenhet och experimentlusta är de vanligaste skälen till att ungdomar prövar knark. Vidare stöds uppfattningen att vantrivsel och uppgivenhet, nedstämdhet och förtvivlan samt bristande tillit, aggressionsoch beroendeproblem samt identitetsproblem och slutligen en speciellt uttalad allmän tendens att försöka lösa problem och kriser passivt genom flykt disponerar till narkotikamissbruk. Vantrivsel i skolan finns ofta med i bilden. Familjeförhållandena visar ofta på ett dåligt familjeklimat, fattigdom, konflikter mellan föräldrar, bristande ömhetskontakter, störda relationer mellan föräldrar och ungdom. Att leva socialt otillfredsställande, som reservanterna talar om, behöver inte, herr Carlshamre, innebära att man lever under ekonomiskt otillfredsställande förhållanden. Det är nämligen också socialt otillfredsställande om man lever i en familj med aldrig så goda ekonomiska förutsättningar men med dåliga exempelvis känslomässiga relationer mellan föräldrar och barn. Även om det är obehagligt och gör problemet svårare att lösa så gäller det som utskottet framhåller i första hand ett socialt och ett socialpsykologiskt problem. Herr Carlshamre säger att utskottsmajoriteten inte tar konsekvenserna av resonemanget när vi talar om att det ofta kan vara fråga om förebyggande åtgärder i sociala miljöer osv.

Reservationens andra del är till 80 procent helt identisk med vad utskottet säger på denna punkt. 20 procent är en suddig skrivning om att efter avgiftningen finns speciella problem. Men jag undrar om inte herrar Carlshamre och Åkerlind borde ha citerat litet mer av utskottets skrivning än de 80 procenten. När det gäller socialstyrelsens ”Råd och anvisningar” i dessa frågor säger nämligen utskottet följande: ”Utskottet förutsätter att denna” — informationsskriften — ”färdigställs med skyndsamhet.” Det är faktiskt något som fru Kristensson har begärt i sin motion 1624. Men det kravet vill alltså inte moderatreservanterna ansluta sig till. Även reservationen 5 är en moderat reservation. Här gäller det ett centralt dataregister över förskrivningen av psykotropa droger. Reservanterna är inte till freds med det utvecklingsarbete som pågår på detta område och som redovisas i utskottets betänkande. Utskottsmajoriteten tycker att detta utvecklingsarbete är till fyllest. Man kanske mera skall observera vad som saknas i denna reservation i stället för vad som står där. Reservanterna ansluter sig nämligen inte till fru Kristenssons förslag i motionen 1624 om ett speciellt register över narkomaner, ett förslag som jag tidigare har talat om. Fru Kristensson fick i slutskedet alltså intet stöd av sina partivänner i socialutskottet. Det hedrar herrar Carlshamre och Åkerlind. Reservationen 6 är en gemensam reservation från folkpartiet och moderata samlingspartiet. Förslaget i reservationen är inte nytt. Men det är ju inte många förslag i detta hus som är nya. Det är vi vana vid. Utskottet vidhåller här sitt tidigare ställningstagande. Till vad som sägs i utskottsbetänkandet kan anföras att vi vet tillräckligt om problemen. Behandlingsproblematiken är enligt utskottsmajoriteten inte annorlunda än den som gäller för alkoholmissbrukare eller för någon annan som råkat i svåra sociala problemsituationer. Material av olika slag finns, och det är socialstyrelsens uppgift att förmedla information och att ge råd och anvisningar om vården. Det är litet svårt att förstå vad en grupp parlamentariker skulle kunna göra för att komma till rätta med problemen. Vi har socialstyrelsen, samarbetsorganet SBN och en socialutredning, som är en statlig utredning. Det är på åtgärdssidan vi behöver ökade resurser. Utskottet anför: ”I stället bör de ytterligare insatser som kan erfordras i fråga om planering av narkomanvården i främsta rummet göras genom att socialstyrelsen får ökade resurser, — — —.” Herr Carlshamre har påpekat att det finns en nyhet i årets reservation. Man talar inte om en utredning utan om en kommission. När det gäller ökade resurser till socialstyrelsen kan vi givetvis säga, att det som anslås i propositionen är för litet. Men vi får hoppas att den satsning som i år sker kommer att ge utslag även nästkommande år. De ökade resurserna för narkomanvården gäller även på det kommunala planet, där man i en annan omfattning än hittills kanske måste prioritera denna verksamhet. Om kommunerna gjorde en genomtänkt satsning på förebyggande verksamhet när det gäller barn och ungdom — i en sådan verksamhet inryms väldigt mycket — skulle vi kanske inte behöva satsa lika mycket som nu på den direkta vården. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till socialutskottets betänkande nr 21 i alla delar och alltså avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Beträffande reservationen 2 säger fru Sigurdsen att de nu befintliga anslagen inte har gått åt och att det därför inte finns någon anledning att begära ytterligare anslag. Och hon menar att det inte är den ekonomiska situationen som varit avgörande för att det inte har skett en utbyggnad i den takt som hade varit behövlig. Jag sade i mitt förra anförande att det behövs en översyn av bestämmelserna — därför att vi anser att de är för snäva — och jag tror att man därmed skulle kunna ge en ytterligare stimulans åt kommunerna. Beträffande reservationen 3 säger fru Sigurdsen att fosterhemsverksamheten är en kommunal angelägenhet och att det därför inte finns någon anledning att ansluta sig till de tankegångar som företräds i reservationen. Därtill anser fru Sigurdsen att det är svårt att göra avgränsningen härvidlag. Jag tror att det är en överdrift. Jag har viss erfarenhet av en verksamhet närstående denna, nämligen på landstingssidan. Kommunerna har ansvaret för fosterbarnsvården, medan landstingen har ansvaret för barnhemsvården. De flesta landsting har väl trätt in med bidrag när det gäller de s.k. svårplacerade barnen i fosterhem. I sådana ärenden följer vi läkarutlåtanden, som ligger till grund för huruvida landstingen skall träda in, och vi har inte funnit svårigheter att göra avgränsningar.

Herr talman! Fru Sigurdsen polemiserar i stor utsträckning mot åsikter och förslag som inte finns i vare sig motioner eller reservationer utan som hon själv har diktat på fri hand, och det är inte mycket att öda tid på. Låt mig ta ett enda exempel. När hon talar om förslaget om registrering av missbrukare får hon det — för att kunna dra den falska parallellen med rapportering av TV-inköp och sådant — till ett förslag om en skyldighet för enskilda människor att anmäla olyckliga människor till polis och barnavårdsnämnd. Det finns inte ett ord om det! Hon citerar korrekt, men hon säger att förslaget går ut på att inrätta ett register till vilket polis och barnavårdsnämnd skall vara rapporteringsskyldiga. Att myndigheter rapporterar till ett av andra myndigheter handhaft register har aldrig kallats för angiveri, och något annat än sådan rapportering föreslås icke i den aktuella motionen. När jag har avstått från att föra den motionen vidare är det ett utslag av en vilja att räcka ut en hand och försöka undvika alltför hätska motsättningar i en fråga där jag anser att vi så långt möjligt bör dra åt samma håll. Då jag fick klart för mig att bl.a. fru Sigurdsen fann det förslaget alldeles särskilt motbjudande avstod jag från att föra det vidare. Jag vill beröra en sak till. I reservationen 4 beträffande råd och anvisningar är reservanterna till 80 procent eniga med utskottsmajoriteten, säger fru Sigurdsen. Det är riktigt. De 20 procenten består av några suddigt skrivna meningar, tror jag hon sade. Jag skall be, herr talman, att få läsa upp dessa suddigt skrivna meningar ordagrant: ”Särskilt viktigt är att de för narkomanvården ansvariga huvudmännen göres uppmärksamma på att narkomanen, även efter avgiftningsskedet, företer alldeles särskilda problem som normalt inte är att räkna med i andra vårdsammanhang.

Herr talman! Om fru Sigurdsen talar om hysteri i narkotikadebatten känner i varje fall inte jag mig träffad, och det kan inte heller sägas om övriga inlägg, som gjordes innan hon själv tog till orda, att de var präglade av hysteri. Man skulle möjligtvis kunna säga att den höjning av debattonen som nu har inträffat i viss mån beror på hennes eget debattinlägg. Jag tror inte att dessa frågors lösning — och dit hör också, som fru Sigurdsen nämnde, alkoholmissbruket, som vi får diskutera senare i dag — vinner på att man höjer rösten. Vi är överens om hur svårt det är att komma till rätta med både narkotikamissbruket och alkoholmissbruket. Vi bör försöka att ta gemensamma tag. När fru Sigurdsen i fortsättningen försöker att framhålla hur bra vårdfrågan är ordnad i Stockholm eller i varje fall att den är ordnad, vill jag på nytt hänvisa till de siffror som jag nämnde i mitt anförande. Det finns sex specialenheter för vuxna i Stockholm om vardera tio platser. Enligt narkomanvårdsutredningen skall det till varje sådan specialenhet finnas ett å två behandlingshem, och Stockholm har ett — säger ett — sådant behandlingshem. Då måste man säga att här saknas någonting. Vad som saknas är självklart de medel som behövs för att bygga ut vården. När vi från folkpartiets håll kräver en ökad satsning är det just för att få en bättre vård. Vi är på det klara med att det också gäller kommunernas prioritering, men det behövs en ökad satsning från det allmänna på olika sätt för att få vården ordnad.
Herr talman! Nej, herr Carlshamre, jag gör inte en dikt på fri hand. Jag har mycket noggrant studerat moderaternas motioner och reservationer liksom jag har gjort det med de andra partiernas yttranden i denna fråga. Men det är en fri beskrivning när jag talar om att man registrerar olyckliga människor; det är min beskrivning av narkomaner och de människor som befinner sig i den här situationen. Det kan jag påta mig, herr Carlshamre, är att det är min egen beskrivning av narkomaner. Det är ändå dessa olyckliga människor som man föreslår skall registreras hos polis och barnavårdsnämnd. Herr Carlshamre säger att han avstått från att yrka bifall till förslaget i motionen 1624. Det har jag gett herr Carlshamre och även herr Åkerlind en eloge för. Jag har alltså redan sagt att det hedrar er, och det trodde jag inte att herr Carlshamre skulle ta illa vid sig av. Om den hysteriska narkotikadebatten har jag sagt att den kan man ta del av i tidningsartiklar, i debatter i olika sammanhang såsom de presenteras i massmedia. Det är, tycker jag, en hysterisk debatt vi för i många sammanhang i denna fråga. Jag har inte sagt, herr Hamrin, att vården i Stockholm är bra ordnad så till vida att den täcker de behov som finns på detta område. Men vi har olika vårdformer som vi skall bygga vidare på, och jag tror att det i största utsträckning är en fråga om att ha tillräckligt med resurser för att kunna ta sig an dessa problem.

Herr talman! Om en polismyndighet, om en barnavårdsnämnd, om någon annan myndighet enligt gällande föreskrifter och reglementen avger rapporter från sin verksamhet till andra myndigheter, överordnade eller sidoordnade, kallar fru Sigurdsen detta för angiveri. Det är nämligen det enda förslag som finns i motionen. Det är tjänstemännen — socialarbetaren, polisen och andra — som skulle ha att ge material till ett register som fru Sigurdsen kallar för angivare. Jag vill ha det noterat.

Herr talman! Det enda som är helt säkert när det gäller narkotikaproblemen är att det inte finns någon schematisk lösning, därför att det inte finns några schematiska problem. Det är nu många år sedan jag hos dåvarande medicinalstyrelsen efterlyste en instruktion för behandling av narkotikamissbrukare. Den har fortfarande inte kommit, och socialutskottet förutsätter nu något naivt att den ”färdigställs med skyndsamhet”. Utskottet vill ha ”en vägledande information för huvudmännen beträffande narkomanvården” och anser att den ”väntade informationsskriften bör kunna bli av betydelse även som information till läkare”. Jag har ingen uppgift — i varje fall ingen färsk uppgift — om varför en sådan förträfflig skrift inte har kommit ut ännu. Det kan bero på att socialstyrelsen alltid haft för litet personal för att arbeta tillräckligt aktivt med de här frågorna. Men jag misstänker att det är svårigheten att sammanfatta problemen i skrift som varit den främsta orsaken till att informationsskriften har dröjt. En sammanfattning bör ju helst gälla hela problemfältet, alla typer av narkotikamissbruk och alla väsentliga typer av klientel. Den bör vara praktiskt orienterad och ge realistiska råd om behandlingen. Ett gravt missförhållande är förstås bristen på forskningsresultat, speciellt forskning om behandlingsmetoder och deras effektivitet när det gäller de nyare preparaten som centralstimulantia och andra. Trots att narkotikamissbruket varit mycket utbrett i Sverige, särskilt i storstäderna, sedan slutet av 1950-talet, finns det beklämmande få efterundersökningar. Det vetenskapliga materialet är kort sagt alltför fragmentariskt för att man skall kunna utarbeta en skrift med råd och anvisningar och kunna påstå att allt detta har prövats i praktiken och befunnits vara effektivt eller åtminstone inte fullt så ineffektivt som andra metoder. För begränsade områden finns nu beprövade behandlingsmetoder. I New York står 5 000 morfinister och heroinister på metadonbehandling, och ytterligare 8 000 står på väntelista för sådan behandling. I stället för att plocka fram vetenskapliga rapporter skall jag anföra några kommentarer, som den mycket kände politiske skribenten Stewart Alsop gjorde i Newsweek den 10 april i år i en artikel om metadonbehandling under rubriken ”Att rädda våra storstäder”. Han hade intervjuat dr Robert DuPont, ”den imponerande unge chefen för Washington”s Narcoties Treatment Administration”, och dennes motsvarighet i New York, dr Robert Newman. Alsop skrev: ”Både DuPont och Newman är lidelsefullt övertygade om att metadonbehandling i tillräckligt stor skala och kombinerad med maximal polisaktivitet mot de ledande i svartabörstrafiken med narkotika skulle få heroin—kriminalitet-cykeln under kontroll och kanske t.o.m. göra slut på den. Detta är ingen teori. Det håller på att realiseras både i New York och i Washington.” Jag tror att Alsop dragits med av sin entusiasm och gjort ett alltför optimistiskt uttalande om realiserandet av detta program. Bakgrunden till hans uttalande var väl delvis att dessa bägge behandlingsprogram led brist på pengar och att det var risk för att de måste läggas ner. Det är ju andra saker som kostar pengar i USA, bl.a. kriget i Indokina. Dr Newman ansåg att minst 50 000 narkomaner i New York skulle anmäla sig för frivillig metadonbehandling, om det fanns pengar och resurser att ta emot dem, men man kunde bara ta emot 5 000. Metadon är också ett narkotikum av morfintyp, men det skiljer sig från morfin och heroin på ett avgörande sätt, och det är detta som gjort att det kan användas ungefär som insulin vid sockersjuka. Efter det att patienten har kommit upp i en viss dos, upphör hungern efter morfin eller heroin, och metadondosen behöver inte ständigt höjas utan kan hållas konstant. Patienter som får underhållsdoser av metadon kan ha jobb och leva som normala människor. Också i Sverige används nu metadon som behandlingsmedel, men det är som sagt ett medel för morfinoch heroinnarkomaner. Något motsvarande medel för dem som går på amfetamin och andra centralstimulerande medel finns ännu inte såvitt jag vet. Behandlingen är förstås inte bara en fråga om medicinsk vård, inklusive eventuella ersättningspreparat för de narkotika som används. Ofta krävs det också bostad, omskolning eller utbildning, lämpligt arbete osv. I många fall saknas en eller flera av dessa förutsättningar för rehabilitering. Man måste för övrigt också ta hänsyn till att narkotikamissbrukarna nu, åtminstone en hel del av dem, skiljer sig från gamla tiders narkomaner inte bara i fråga om de narkotiska medel som de använder utan också i fråga om debutålder som narkotikamissbrukare. Det är verkligen en viktig skillnad. En mycket stor del av narkotikamissbrukarna nu debuterar i tonårsåldern och fullföljer inte sin yrkesutbildning, ofta inte ens sin reguljära skolgång. Det är naturligtvis svårare att rehabilitera den som har dåliga kunskaper och saknar erfarenhet och vana av reguljärt yrkesarbete än den som blivit narkoman vid något högre ålder efter att ha fått en utbildning och efter att ha varit inordnad i arbetslivet under några år. Frågan om frivillighet eller tvång diskuteras i propositionen och i socialutskottets betänkande. Jag delar den uppfattning som fru Sigurdsen har gett uttryck för här och som majoriteten av socialutskottet anslutit sig till, nämligen att frivillighet oftast är en förutsättning för att vården skall ge avsett resultat. Frivilligheten är i många fall och till stor del inte bara en positiv tillgång i patientens attityd. Det är också en fråga om resurser. I en attraktiv vårdmiljö på ett sjukhus, i ett behandlingshem etc. blir det många fler frivilliga fall än i en frånstötande eller föga attraktiv vårdmiljö. Frivilligheten är också i många fall helt beroende på förtroendet mellan patienter och behandlingspersonal. Om vårdplatser inte utnyttjas — något som lär vara förhållandet i Stockholm nu — så behöver detta inte nödvändigtvis bero på att det saknas frivilliga patienter. Det behöver inte ens bero på att dessa kliniska vårdplatser är speciellt frånstötande — även om man inte kan utesluta att detta är en av orsakerna ibland. Det kan också bero på att kommunikationerna mellan de öppna vårdresurserna och de kliniska är dåliga. Jag har här ett personligt brev som jag fick för några dagar sedan från en läkare i öppen vård. Han skriver: ”Vi upplever att många av narkotikamissbrukarna är beredda att tända av om de får vettig hjälp, dvs. hjälp med avtändning på sjukhus och långvarig stöttning med jobb i behandlingshem, kollektiv eller individuell placering, borta från Stockholm. Bostäder har de sällan. Socialvården och sjukvården har svårt rent konkret att samarbeta — kanske ett av de grundläggande bekymren. Socialvården måste i samarbete med landstingen inrätta behandlingshem, inackorderingshem, kollektiv av olika slag. Huvudmännen skäller på socialstyrelsen, men själva gör de förbannat lite!” Om man tillräckligt bygger ut de frivilliga metoderna, minskar behovet av tvång i behandlingen. Det är en allmängiltig erfarenhet som man har från kriminalvård och mentalvård. Om man behåller eller utökar tvånget, där det inte är helt nödvändigt, minskar också huvudmännens intresse att förbättra de frivilliga metoderna. En kungsväg till frivillighet är alltid den rörlighet och det engagemang som läkare och socialarbetare och annan personal har. Om man gjort det till en princip att sitta i sin mottagningslokal och avskriva alla klienter som inte kommer dit på kallelse eller inte kommer dit spontant, så kan man räkna med att det relativa antalet frivilliga bland narkotikamissbrukarna blir ganska litet. Om man däremot gör hembesök hos dem som inte kommer första gången de kallas och man anstränger sig att ge vård åt dem som kommer spontant, när de kommer, alltså inte när man själv har en tid ledig längre fram på väntelistan, så förvandlar man en väldig massa ofrivilliga fall till frivilliga. Med det här vill jag inte på något sätt påstå att det bara finns den här typen av fall bland narkotikamissbrukarna. Där finns många typer, och vissa är oerhört besvärliga och kan t.o.m. vara farliga för annans liv och säkerhet. Vårdpersonalen som har hand om dessa fall har ofta en mycket svår uppgift. Den vårdpessimism som socialutskottet nämner i sitt betänkande emanerar nog inte sällan från just dem som måste sköta de allra svåraste fallen, som inte bara är grava narkotikamissbrukare utan också har en asocial grundpersonlighet. I propositionen förekommer två helt motstridiga tendenser, dels den hårda linjen med tonvikt på straff och tvång, dels den humanitära och enligt min mening enda rationella linjen, den som innebär att vården i första hand bör bygga på frivillighet. Dessa linjer är i stort sett oförenliga. Den hårda linjen har för övrigt prövats i mer än ett halvsekel i USA och haft förödande resultat. Erfarenheterna av denna politik i Sverige är heller inte särskilt uppmuntrande. Jag har i motionen 1626 yrkat avslag på den straffskärpning för grova narkotikabrott, som innebär att övre gränsen höjs från sex till tio år. Att oskadliggöra de mest hänsynslösa elementen i den illegala narkotikahandeln är självklart ett samhällintresse av hög prioritet, något som jag framhöll i motionen. Men det spelar från denna synpunkt ingen som helst roll om man har sex eller tio år. Det är också rent löjligt att hänvisa till förhållandena i andra länder, där man har en reaktionärare kriminalpolitik och rättspraxis än vad vi haft i Sverige de senaste decennierna. I den mån man önskar oskadliggöra de centrala personerna i den internationella narkotikahandeln under många år är redan existerande lagar fullt tillräckliga under förutsättning att förbrytarna verkligen åker fast. De begår vanligen så många brott av olika typer att de kan få åtta år utan skärpning av narkotikalagen eller lagen om straff för varusmuggling. Men risken för dessa verkligt stora gangsters att åka fast är i praktiken mycket liten, och detta förhållande är oändligt mycket viktigare än ett par år mer eller mindre i straff för dem som ändå alltid räknar med att klara sig från straff. Bägge lagförslagen är för övrigt så elastiska att de utan tvivel kommer att drabba även personer som själva är narkotikamissbrukare och tvingas handla med narkotika för att få medel att tillfredsställa sin egen narkotikahunger. Inget rättsväsen fungerar på det idealiska sätt som propositionen förutsätter när den framhåller att de höga straffen skall förekomma endast i alldeles speciella fall. En straffhöjning har alltid en spridningseffekt. Den höjer så att säga medeltalet för straffsatserna och influerar därmed också på utmätningen av straff för näraliggande brott av mindre allvarlig karaktär. Herr Gustavsson i Alvesta återkallar i minnet att centerpartiet för några år sedan ville jämställa grova narkotikabrott med mord. Han hälsar nu med tillfredsställelse att det aktuella lagförslaget innebär ett sådant steg tillbaka till medeltiden. Naturligtvis har herr Gustavsson i Alvesta — sannolikt utan att vara medveten om det — berört en av de verkligt allvarliga aspekterna på de aktuella förslagen. Om brottslingar i trängda situationer är hotade av samma ändlösa straff, vad de än tar sig till för att bevara friheten, blir det ofrånkomligt mycket vanligare att skjutvapen och andra vapen används. En brutalisering av lagar och rättspraxis leder till en brutalisering av brottsligheten. Just före den här debatten fick jag ett telefonsamtal från en erfaren kriminalvårdsman, som sade ordagrant följande: ”Om det här går igenom så kommer våldsbrotten att öka alldeles otroligt.” Jag hoppas att han har fel, men all erfarenhet tyder på att han kan få rätt. För mig var det för övrigt en tankeställare att i konstitutionsutskottets betänkande nr 26 i år finna personredogörelser som verkligen borde ha ställts till ledamöternas förfogande i socialutskottet och justitieutskottet vid behandlingen av regeringspropositionen i narkotikafrågan. Jag syftar på den sammanfattning på s. 43—71 som är rubricerad Vissa nådeärenden 1970-1971 = beträffande narkotikabrott. Av de 24 redovisade kriminalfallen är åtskilliga i åldern 18—22 år, som dömts till fängelsestraff, i vissa fall till fängelse i ett år sex månader och upp till fängelse i två år, för grov varusmuggling och/eller grovt narkotikabrott. I några fall har det gällt enbart cannabis, dvs. marihuana eller haschisch, och de har själva varit missbrukare. Fall 11 är betecknande för den situation som nu råder och som inte blivit belyst i regeringens proposition. Det rör sig om en 21-årig studentska som dömdes för grov varusmuggling och grovt narkotikabrott till fängelse i ett år tre månader. Hon hade tillsammans med en medåtalad infört 6 kg cannabisharts till Sverige och överlåtit en stor del av det till andra personer. Hon var inte tidigare straffad. Sedan hon avtjänat sex månader av straffet begärde hon nåd och åberopade sina universitetsstudier som skäl för att få straffet ändrat till skyddstillsyn eller nedsatt, så att villkorlig frigivning kunde medges efter två tredjedelar av strafftiden. ”Kriminalvårdsstyrelsen avstyrkte framställningen”, heter det i redogörelsen. ”Yttrande från HD inhämtades ej. Kungl. Maj:t lämnade ansökan utan bifall.” Jag känner inte till mer om denna flicka än vad som står i konstitutionsutskottets betänkande, men jag tror att ett fall som detta belyser den eftergift som har gjorts åt den hysteriska kampanj för allt hårdare straffsatser som har förekommit under de senaste åren här i landet. Detta och flera av de övriga nådeärendena kastar ett makabert ljus över den höjning av maximistraffet för grovt narkotikabrott från fängelse i sex år till fängelse i tio år och motsvarande höjning av maximistraffet för grov varusmuggling från fängelse i sex år till fängelse i tio år som föreslagits i propositionen. De belyser också den ytterligare skärpning av kriminalvårdsregimen som föreslagits för ”narkotikabrottslingar och andra lagöverträdare som varit inblandade i organiserad brottslighet av särskilt samhällsfarligt slag”. Av propositionen bibringades riksdagens ledamöter den uppfattningen att straffskärpningen enbart syftade till ett oskadliggörande av de allra största gangsterelementen i den illegala internationella narkotikahandeln. Genom en ren tillfällighet — att konstitutionsutskottet publicerade 24 nådeärenden i sitt ”betänkande i anledning av granskning av statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning” — bekräftades att hårda straff redan före de föreslagna lagändringarna utmäts mot personer som själva är enbart haschrökare och ingalunda hör till gangstersyndikaten. Eftersom man sällan kommer åt de stora förbrytarna klämmer man tydligen åt de små — inte bara med långa fängelsestraff utan också med en skärpt kriminalvårdsregim, såsom avslag på permissionsansökningar, utebliven förmån att få vistas i öppen anstalt osv. I detta sammanhang finns det anledning fästa uppmärksamheten på det faktum att man i svensk rättspraxis, liksom i de internationella konventionerna, inte skiljer mellan cannabis och verkliga narkotika. Fall 21, en 22-årig kvinna, fick sålunda fängelse i ett år två månader för ”grov varusmuggling avseende narkotika”. Hon hade smugglat in sammanlagt 4 kg cannabis. I Sverige har vi alltså på relativt kort tid gjort cannabisförseelser till svåra brott, samtidigt som man i USA med dess exceptionellt brutala rättspraxis har trappat ned innehav av cannabis från ”brott” till ”förseelse” i federal lag och gett domarna mycket friare händer att avgöra straffsatsen i dessa fall. Denna lagändring trädde i kraft år 1970 och gällde för övrigt inte bara innehav av cannabis. Den gällde även innehav av verkliga narkotiska ämnen. Det förefaller vara en väl motiverad varning när Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare i ett uttalande den 10 maj 1972 skriver bl.a. följande: ”Regeringens senaste utspel lider av samma grundläggande svaghet som dess tidigare — bristen på en verklig ekonomisk satsning. Även en hygglig principiell linje blir komprometterad om den inte leder till reella vårdåtgärder m.m. När linjen väl är försvagad kommer man på defensiven och tvingas till sådana meningslösa eller skadliga symbolhandlingar som den nu föreslagna straffskärpningen.

Jag yrkar bifall till herr Måbrinks reservation.

Herr talman!

Det är många talare anmälda på listan i dag, och jag skall försöka koncentrera mig enbart på frågor som rör vad vi har behandlat i justitieutskottets betänkande nr 14. Jag kommer därför inte heller att ta upp vad herr Takman yttrade i sitt mycket tankeväckande anförande annat än i den del som berör de förslag som föreligger om att höja maximistraffen för grova narkotikabrott och för grov varusmuggling. Jag vill bara konstatera att den objektivitet och den insikt som präglade första delen av herr Takmans anförande kanske inte är lika påfallande när han talar om de frågor som vi har behandlat i justitieutskottet.

Men det är sannerligen ingen lätt sak att finna på metoderna att hindra den införseln. Vi är medvetna om att vi i dag möter en mycket hårt organiserad ligabrottslighet på detta område. Man utnyttjar där samvetslöst och försöker framprovocera ett narkotikaberoende hos sina offer som man sedan skall få ut en oerhört stor profit av. Det är dessa människor som vi i första hand talar om, när det föreslås att man skall höja maximistraffet till tio år. Det rör sig på intet sätt om alla de fall som herr Takman här exemplifierade. Jag skall inte ge mig in på en diskussion om huruvida i de aktuella fallen straffmätningen har varit för sträng, men jag vill betona att det inte är de fallen det nu gäller. Det är inte fråga om att yrka på någon straffskärpning för dem, och jag vill personligen gärna instämma i att i de fall människor själva är offer för narkotika så skall vi försöka att döma så milt som möjligt. Men vi kan heller aldrig bortse från att smuggling och försäljning av narkotika är en så allvarlig hantering med hänsyn till de följder den får för offren att den enskildes intresse understundom får lov att vika för samhällets intresse av att skydda människor mot större olyckor. Straffskärpningen riktar sig alltså enbart mot de narkotikahajar, de smugglare, som själva inte är narkotikaoffer men för egen vinnings skull hänsynslöst utnyttjar andra människors nödsituation. I de fallen vet vi att samhällets rehabiliteringsåtgärder är ganska meningslösa. När det gäller de här kvalificerade brottslingarna finns det nog inte något annat medel än att samhället försöker att skydda sig på det sättet att man gör omöjligt för dem för tillräckligt lång tid att återfalla i hanteringen. Därför har vi också blivit nödsakade att ännu en gång tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag om förlängning på ett år av lagen om telefonavlyssning vid förundersökning angående grovt narkotikabrott. Jag vill påpeka att vi i utskottet har fått en utförlig redogörelse för hur det här har utnyttjats under det gångna året, och vi har blivit övertygade om behovet av att möjligheten till telefonavlyssning finns i detta fall. Även om telefonavlyssning är en åtgärd som man med mycket stor motvilja tillgriper i ett demokratiskt land, är vi alltså ändå beredda att förlänga lagen på ett år. Men vi har med tillfredsställelse noterat att statsrådet inte har velat föreslå förlängning för mer än ett år i taget. Vi förväntar oss att, om en ny förlängning blir aktuell, vi skall få samma utmärkta information rörande hur lagen har tillämpats för att få en ordentlig grund att stå på för vårt ställningstagande i riksdagen. Vi har också haft att yttra oss över de frågor som har tagits upp i propositionen angående korttidspermission, placering på öppen anstalt och villkorlig frigivning av både narkotikabrottslingar och andra lagöverträdare som har varit inblandade i organiserad brottslighet av särskilt samhällsfarligt slag. Att det nu finns möjlighet att inom kriminalvården vidta sådana åtgärder som att bevilja permissioner och placera intagna på öppna anstalter är man väldigt tacksam för, därför att det är ett viktigt led i strävan att rehabilitera den kriminelle. Men det finns naturligtvis också en skyldighet vad beträffar särskilt samhällsfarliga brottslingar att tillse att de här förmånerna inte missbrukas.

Därför har man föreslagit att kriminalvårdsstyrelsen skall bli den myndighet som skall fatta besluten rörande placering på öppen anstalt eller korttidspermission i fråga om sådana här brottslingar, med skyldighet givetvis för kriminalvårdsdirektörerna att avge yttrande i de enskilda fallen. Vad beträffar frågan om villkorlig frigivning är det kriminalvårdsnämnden som har att besluta om den saken.

Vi har alltså inga invändningar mot det som har föreslagits i propositionen. Det har väckts ett antal motioner med anledning av propositionen 67 som berör just de frågor som vi har haft att behandla i justitieutskottet. I ett par fall har det yrkats på att inte bara maximistraffet vid grova narkotikabrott skulle höjas utan också minimistraffet. Jag konstaterar med tillfredsställelse att vi i utskottet har avvisat den tanken och alltså helt gått på den linjen att här inte är fråga om en förstärkning av samhällets sanktioner när det gäller brottslingar som själva är narkomaner eller då brottet är av sådan beskaffenhet att man inte betraktar det som varande av den mest samhällsfarliga arten. Vad beträffar permissionsbestämmelserna finns det också en motion, där man vill gå litet längre och vill ha ett generellt förbud mot korttidspermissioner och placering på öppen anstalt av alla narkotikabrottslingar. Det förslaget har vi också avvisat, därför att vi får aldrig, vilken brottsling det än gäller, släppa ur sikte att det yttersta syftet med kriminalvården ju ändå är att försöka rehabilitera vederbörande och återföra honom till samhällsnyttigt liv, och vi får aldrig ge upp hoppet i detta avseende. I de fall vi får lov att göra avsteg från den mera humana linjen måste det bero enbart på vikten av att vi skyddar samhället. I motionen 914 av herr Oskarson har man yrkat på ett intensifierat internationellt samarbete. Med anledning därav har vi i utskottet anmärkt att narkotikaproblemet är ett problem som berör inte bara Sverige utan praktiskt taget alla industrialiserade samhällen i Europa och i andra världsdelar och att ett internationellt samarbete för att komma till rätta med bekämpandet av narkotikahanteringen är av oerhörd vikt. Vi har ifrån Sveriges sida tagit flera initiativ för att få till stånd ett sådant samarbete, ofta med goda resultat, och det är en linje som regeringen och riksdagen gemensamt bör fullfölja. Det som har anförts i motionen anser vi redan vara tillgodosett med det sätt varpå samhället i det här fallet agerar. Jag har med verklig tillfredsställelse konstaterat att vi på de avsnitt som justitieutskottet har haft att behandla har kunnat samlas i rätt stor enighet, kanske beroende på att de frågor vi har haft att yttra oss om inte har varit så komplicerade. Vi har bara en enda reservation, nämligen herr Måbrinks reservation, till vilken herr Takman har yrkat bifall. Vi har på de grunder som anförts i betänkandet och som jag nu har kommenterat inte kunnat tillstyrka herr Takmans förslag, utan vi har yrkat bifall till propositionen i alla delar som berör utskottets område. Jag ber alltså att få tillstyrka utskottets förslag i dess helhet och yrka avslag på reservationen.

Herr talman! Jag känner ju väl till denna passus i propositionen, att straffhöjningen skall gälla en speciell kategori, nämligen sådana som begår alldeles speciella och exceptionellt grova narkotikabrott. Men nu är det många narkotikabrott som kallas grova och mycken narkotikasmuggling som kallas grov varusmuggling. Utan att på något sätt vilja kasta några skuggor över svenska domare vill jag påstå att det hela inte fungerar på det sätt som fröken Bergegren och statsrådet Lidbom har framhållit när det gäller att begränsa straffhöjningen. Faktum är att straffhöjningen har en spridningseffekt till andra, mycket lindrigare brott än de brott som avses i lagen. De verkligt stora i den här trafiken kommer man inte åt. Ett känt namn har figurerat mycket länge.

Sopsaysana har varit premiärminister Souvanna Phoumas personlige advokat, han har varit vice talman i nationalförsamlingen och ordförande för Frankrikes kulturcentrum i Vientiane. Han hade rest till Paris med de bästa rekommendationer från den franske ambassadören i Laos André Ross. För att undvika skandal kastade inte fransmännen ut Sopsaysana utan väntade på att den laotiska regeringen skulle i stillhet återkalla honom. Sopsaysana försökte få fransmännen att ta frågan under omprövning, men slutligen blev han återkallad av utrikesminister Khamphan Phanya och utbytt.” Detta är alltså ett exempel. Det har funnits flera liknande exempel tidigare. Dessa verkligt framträdande förbrytare kommer man inte åt genom någon straffskärpning. Man bara följer en reaktionär strömning som har gått genom landet sedan någon tid men som jag hoppas att det här är den sista utväxten av.

Herr talman! Vad herr Takman kallar en passus i propositionen och som han tydligen inte anser vara av något större värde är väl ändå, tycker jag, ett mycket betydelsefullt uttalande. Ett uttalande som vederbörande statsråd gör i en proposition uppmärksammas nämligen av domstolarna och blir vägledande för deras sätt att tillämpa lagen. Vi har i utskottet fått bekräftat av statsrådet personligen att det ingalunda är statsrådets mening att man skall skärpa straffen vid den undre gränsen. Jag är förvissad om att statsrådet är beredd att göra den deklarationen nu också. Utskottet har till yttermera visso kraftigt understrukit att utskottet delar den uppfattningen. Jag är övertygad om att man också kommer att följa riksdagens klart uttalade önskemål på denna punkt, innebärande att det inte är de små brottslingarna som man vill komma åt, utan de verkligt allvarliga förbrytarna. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till herr Takman. Antag att vi mot förmodan skulle få fast en sådan person som han nämnde, alltså en person som opererar ute i Europa och utnyttjar människors elände och nöd här i Sverige och förtjänar stora pengar på sin verksamhet. Anser herr Takman att det är tillfredsställande att vi inte skall ha möjlighet att oskadliggöra honom så länge att vi i alla fall effektivt hindrar honom att fortsätta sin brottsliga gärning, som orsakar så oändligt mycket lidande för andra människor?

Herr talman! Man brukar i kriminologiska debatter inte behöva deklarera att det inte är av sympati för grova förbrytare som man går emot en reaktionär strömning i fråga om lagar och bestraffningar — och det hoppas jag att jag inte skall behöva göra här heller. Jag hyser självfallet inte någon sympati för den här typen av förbrytare.

Herr talman! Vad herr Takman sade nu senast betyder att han är beredd att tillämpa någon sorts retroaktiv lagstiftning, om vi mot förmodan skulle få tag på en sådan brottsling. Det tycker jag är ganska betänkligt. Det är ju här inte fråga om att uttala sympati eller inte sympati för dessa personer. Vad det gäller är om vi har en vilja att skydda samhället mot människor av denna farlighetsgrad.

Herr talman! Först vill jag säga att det var med tillfredsställelse som jag tog del av den proposition som statsrådet Lidbom för ett tag sedan lade på riksdagens bord. Tillfredsställelsen gäller främst de frågor som rör de kriminalpolitiska åtgärderna — jag tycker att propositionen i den delen visar en realistisk inställning till de svåra problem som vi står inför. Det har framkommit, inte minst av de motioner som väcktes vid riksdagens början, att man med oro ser på hur exempelvis permissionsreglerna tillämpas. Det finns många exempel på att permissionsbestämmelserna har tillämpats på sådant sätt att grova brottslingar, som har fått ganska stränga straff, efter relativt kort tid har släppts ut på permission och avvikit, kanske många gånger till utlandet. Det finns också exempel på intagna som varit i och för sig skötsamma under permissionerna på så sätt att de har återvänt till anstalten. Men de har passat på att under permissionstiden göra stora pengar på natkotikaaffärer och öka sin förmögenhet med en hel del tusenlappar. Likaså finns det exempel på att personer under den tid de har varit intagna har fått chans att utbilda sig till flygare. De har tagit flygcertifikat, som de sedan efter utskrivningen använt för att flyga narkotika till vårt land och alltså på detta för landet skadliga sätt nyttiggöra sig den utbildning de har fått. Som jag ser det är de mera restriktiva permissionsbestämmelserna, bestämmelserna om placering på öppen anstalt och om villkorlig frigivning det mest angelägna i propositionen i dess kriminalpolitiska avsnitt. Men självfallet är det också bra att det införs straffskärpningar, inte minst därför att det är angeläget att vårt land kommer på samma nivå som övriga nordiska länder och jämförbara länder i Europa när det gäller synen på den grova internationella brottsligheten. Det är också angeläget och bra med de åtgärder som har vidtagits både av herr statsrådet och av rikspolisstyrelsen samt den aktivitet som riksdagen visat i syfte att förmå Holland att se mera realistiskt på den internationella narkotikahandeln. Man söker ju att förmå Holland att ansluta sig till 1971 års konvention om psykotropa ämnen, vilken innebär att även centralstimulerande medel och LSD omfattas av den internationella narkotikakontrollen. Det skulle vara intressant att få veta, om statsrådet Lidbom har några nya uppgifter att lämna om huruvida vi kan räkna med att Holland inom kort kommer att biträda konventionen. Detta skulle i så fall innebära ett synnerligen stort framsteg. När det gäller frågan om missbrukets omfattning finns det i propositionen en redogörelse för läget. Jag kan inte riktigt av propositionens text få en klar bild av om herr statsrådet menar att narkotikamissbruket har ökat, om det har minskat eller hur det förhåller sig — jag tycker att propositionen lägger en dimridå över förhållandena. Detta behöver visserligen i och för sig inte vara något anmärkningsvärt. Eftersom vi inte har någon registrering av narkomaner har vi inte heller någon uppgift om det korrekta antalet. Detta är naturligtvis i och för sig negativt, därför att det lätt kan leda till att en del av oss förstorar problemet, under det att andra ägnar sig åt skönmålning av förhållandena — ingendera delen är tillfredsställande. I propositionen finns emellertid en liten passus som jag skulle vilja referera till. Man säger att det finns skäl att varna för svartmålning och överdrifter och att det ibland görs gällande i debatten att antalet grava missbrukare, som narkomanvårdskommittén enligt sina uppskattningar över hela landet beräknade till 10 000 i slutet av 1968, skulle fördubblas var trettionde månad. Dess bättre är det inte så illa, säger man och tillägger: Det finns inga seriösa uppgifter till stöd för sådana antaganden. Jag har behov av att göra ett klarläggande på den här punkten. Jag har själv i debatten talat om att det under vissa tider skett en fördubbling var trettionde månad, men jag har hela tiden varit noga med att framhålla att den beräkningen slutar år 1968. Rent matematiskt kan man räkna fram att det från slutet av 1940-talet och till 1968 har skett en fördubbling av missbruket var trettionde månad, nämligen om man utgår från det i narkomanvårdskommitténs betänkande redovisade antalet narkomaner. Nu sägs det i propositionen att vid rådgivningsbyrån i Stockholm för vård av läkemedelsmissbrukare uppskattas antalet missbrukare i åldersgrupperna över 20 år i Stockholmsområdet till omkring 6 000. Att siffran gäller åldrarna över 20 år är ju en viktig begränsning. Det betyder att totala antalet narkotikamissbrukare i Stockholmsområdet, innefattande dem som är under 20 år, kanske är 8 000. Jag vill informera om att vid den hearing som vi hade i justitieutskottet med representanter för rådgivningsbyrån för läkemedelsmissbrukare sade man sig ha en rätt god uppfattning om situationen i Stockholm. Man beräknade antalet amfetaminmissbrukare i Stockholm till mellan 6 000 och 8 000, och därtill skulle då läggas haschmissbrukarna, som beräknades till mellan 2 000 och 3 000. Situationen var alltså, sade man, inte så allvarlig. Men jag anser att om siffrorna är så stora bara för Stockholm, så betyder det i varje fall att 10 000 för hela landet är en klart för liten siffra. I pressen har det givits motstridiga uppgifter om antalet missbrukare. Det kom en uppgift från riksåklagaren för inte länge sedan om att antalet narkotikamissbrukare hade minskat under 1971. Samtidigt läser man i tidningarna att exempelvis antalet opiatmissbrukare har ökat. Generaldirektör Rexed sade för inte så länge sedan att i Stockholm räknade man med 500—1 000 morfinister och att flertalet av dem var under 20 år. Från skolhåll här i Stockholm redovisas att var tredje elev i nian har använt narkotika. Och jag kanske skall informera statsrådet om att jag med de kontakter som jag har haft fått klart för mig att den hantering som bedrivs på Sergels torg inte längre avser amfetaminer utan den avser just morfinbas. Oavsett att vi inte har en klar bild av det totala antalet narkomaner i vårt land, tycker jag att utvecklingen mot de nya ämnena ger anledning till en ganska betydande oro. Jag skulle vilja fråga statsrådet, om han är beredd att ge kammaren litet tydligare information om missbrukets omfattning än vad som kommer fram i propositionen. I det sammanhanget vill jag gärna referera till de diskussioner som ägde rum på narkotikasymposiet i Strasbourg, där man fann det vara angeläget att få en uppfattning om missbrukets omfattning. Där var man inte så främmande för registrering av narkomaner som grund för att få fram tillförlitliga uppgifter. Jag tänker inte gå in ytterligare på justitieutskottets betänkande nr 14. Utskottets vice ordförande har argumenterat för utskottets ståndpunkt. Jag vill bara framhålla att utskottets ledamöter med undantag av vänsterpartiet kommunisternas representant har accepterat propositionen, och det betyder att vi inte heller velat bifalla den motion som yrkade på höjning av minimistraffet. Jag tror att det är viktigt att man just inriktar straffskärpningarna på det grövsta klientelet. Trots allt vill jag återigen konstatera, som jag gjort så många gånger förut, att vårdfrågan är det centrala. Jag tycker också att det framgår av formuleringarna i propositionen, även om jag måste säga att de konkreta förslagen till åtgärder lämnar en del övrigt att önska. Jag vill emellertid gärna citera ett avsnitt i propositionen som jag blev mycket glad över när jag läste det. Där står att tillgängliga erfarenheter, framför allt från tillämpningen av barnavårdslagen, synes emellertid visa att det kan finnas skäl att i ökad utsträckning använda de möjligheter att ingripa med tvång mot narkotikamissbrukare som den nuvarande lagstiftningen ger. Jag tycker att det ger en realistisk bild av den faktiska situationen. Jag vill till fru Sigurdsen säga att när jag använder uttrycket att jag blev glad att läsa det, så betyder det inte att jag skulle vara glad i och för sig över att tvångsåtgärder måste tillgripas. Min uppskattning av propositionen grundar sig på de erfarenheter som jag har av den många gånger misslyckade vården av narkomaner, där man i en förment humanitär inställning talar för frivillighet. Jag menar att det inte är någon human inställning att man använder frivillighetslinjen på ett sådant sätt att narkomanerna till slut hamnar i fängelse, ty det är det de gör när de får fortsätta med narkomanin. Då ökar ju också kriminaliteten, och till sist blir fängelse den enda ”vårdform” som de kan erhålla.

På en punkt tycker jag att utskottets betänkande är särskilt positivt. Det är på s. 9, där utskottet säger: ”Enligt utskottets mening kan ett ingripande på ett förhållandevis tidigt stadium med stöd av barnavårdslagen vara det enda alternativet till ett fortsatt narkotikamissbruk och kriminalitet från den unges sida. För sådana fall kan det vara motiverat att i ökad utsträckning använda de möjligheter att ingripa med tvång mot unga narkotikamissbrukare som barnavårdslagen ger.” Det är egentligen att med andra ord ge uttryck åt det som stod i propositionen, men det gläder mig att socialutskottet accepterat detta. I övrigt ger socialutskottets betänkande en ganska splittrad bild av dessa problem. Det verkar inte som om utskottets ledamöter — om jag får hålla mig till majoritetsbetänkandet — egentligen är inställda på att beslutsamma åtgärder nu skall vidtas. Man känner att man är ungefär på status quo. Det är, tycker jag, ganska deprimerande att konstatera, att trots att utvecklingen varit så negativ och oroande är riksdagen ännu inte beredd att vidta åtgärder till hjälp för de unga och de ungas föräldrar. Som herr Hamrin sade är frivillighet eller tvång den fråga som har fått dominera debatten. Jag vet inte om jag tycker att det är fel. Det är naturligt att det är kontroversiella frågor som kommer att spela en stor roll i debatten. Vi är alla eniga om att de narkomaner som frivilligt efterfrågar vård självfallet skall ha vård. Det är ingenting som man i och för sig behöver debattera, ty det tycker jag är så självklart. Problemet är ju vad man skall göra med dem som inte frivilligt efterfrågar vård, på vilket stadium man skall ingripa, om man över huvud taget skall ingripa, hur långt de skall tillåtas sjunka i asocialitet och kriminalitet. En sak skall vi ha klart för oss, och det är att om en ung människa under en längre tid får fortsätta i en asocial tillvaro kommer rehabiliteringen att försvåras förutom naturligtvis att de medicinska följdverkningarna av ett omfattande och långvarigt narkotikamissbruk blir svåra och nästan omöjliga att bota. Det är den realiteten vi måste ta ställning till. Det hjälper inte att rent allmänt säga att vården måste vara frivillig, utan vi måste från rent humanitära utgångspunkter försöka visa ett visst mod och ta ställning till de åtgärder som verkligen kan vidtas och som leder till resultat. Min uppfattning är också att ifall t.ex. barnavårdslagen tillämpades på det sätt som den var avsedd att tillämpas — så sker i varje fall inte i Stockholm för närvarande — skulle det få som positiv effekt att det för många ungdomar blev en tankeställare. De kanske skulle dra sig för att börja med narkotika om de visste att de så småningom kommer att hamna i en tvångssituation som gör att de blir omhändertagna. Jag kan nämna ett par exempel från verkligheten här i Stockholm som jag tycker talar sitt tydliga språk. Jag fick häromdagen i min hand en redogörelse av föreståndarna för ungdomsgårdarnas verksamhet i Stockholmsområdet. Den redogörelsen är inte uppmuntrande. Från en ungdomsgård säger man: ”NN var på ett strålande humör, slog sönder fönster, dekorerade speglar och väggar med spaghetti och köttsås, rev ned taket i korridoren och var allmänt trevlig. Gammal gårdsbesökare kommer på visit och är på dojan. Kvällen förblir ändå lugn.” På en annan ungdomsgård: ”Måndag biljardturnering och pingis — — — knivhot och otrevligheter mot en ledare, inbrott hos XX, helkväll. — — — Onsdag. Uppvisning av judoförbundet och uppvisning i hur man gör när någon tar thinnerflaskan ifrån någon, alla mot alla. — — — Ett gäng från Mälarhöjden kom med cykelkedjor.” Och så en slutkommentar från den ungdomsgården: ”Man frågar sig vad det är man arbetar med. Ledare som slutar säger att det är likvärdigt med att vara på ölschapp. Vad gör man? Alla tillbud den här veckan slutade utan personskador.” På en annan ungdomsgård: ”Diskussionskväll om djävlighet i samhället. — — — Fredag: den värsta fylla jag i mitt liv har sett. Vi fick gå och torka spyor hela kvällen. Söndag: vi var tvungna att ha stängt efter helgens inbrott. Allt låg i en enda röra. Inga protester från ungarna som kom och såg röran.” Ännu en ungdomsgård: ”Sniffningen ökar katastrofalt. Ser mycket allvarligt på det här. — — — Vi har 30-50 ungdomar som sniffar men den riktiga siffran för hela området är den dubbla. Situationen är sådan att vi snart tappar kontrollen. Vi har inbrott varje vecka.” Och slutligen: ”Mikroteatern spelar ”Vård?” för hundratalet intresserade. Bra att diskutera efter. Men är det så illa ställt att bara den knarkande och mentalsjuke patienten är den som är riktigt klok medan alla läkare och socialvårdare är idioter?” Det var alltså pjäsens filosofi. Detta var ett litet axplock ur ungdomsgårdsföreståndarnas erfarenheter. Det är möjligt att det är ett specifikt Stockholmsproblem, men det är inte acceptabelt att sådant får fortgå. Det måste vara en skyldighet för barnavårdsnämnden — här handlar det för övrigt om verksamhet i barnavårdsnämndens egna lokaler — också i den här staden att försöka hålla ordning på ungdomarna. Det kan inte accepteras att mängder av ungdomar går under för att inga åtgärder vidtas. Jag tycker för min del att det är önskvärt att vården av narkomaner i så stor utsträckning som möjligt kan ske på sjukhus och inte på fängelser — fängelser är ingen vårdform. Det är också angeläget att man får möjligheter att överföra en intagen på en anstalt till medicinska vårdformer. Man har också prövat detta. Jag har ett exempel. En intagen på Österåker skulle få en chans att vårdas på ett sjukhus här i Stockholm; det var för övrigt på avdelning M 16 på Långbro, som vi såg litet om i TV för ett tag sedan. Den intagne kom till avdelning M 16, och där är det så att patienterna själva diskuterar den persons situation som önskar bli intagen. Man diskuterar om man skall ta hand om vederbörande eller inte, och man gör det i närvaro av den person det gäller. Inte mindre än tre gånger försökte vederbörande få chansen att vårdas på Långbro, men alla tre gångerna sade man nej på avdelning M 16. Det tycker jag är grymt. Som jag nämnde är det alltså patienterna själva som tillsammans med personalen bestämmer om vilka som skall tas in på den här avdelningen, och resultatet har blivit att man endast tar hand om dem som är verkligt vårdmotiverade. Tyvärr är det inte så många som är det. Resten får alltså lämnas utanför. När det gäller lagen om sluten psykiatrisk vård tycker jag att socialutskottets betänkande är ganska avvaktande. Det verkar inte riktigt som om man ville ge en uppmaning om att den lagen skall tillämpas såsom den var avsedd. I stället säger man att man vet att socialstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att se över lagen och att man vill avvakta hur den utredningen kommer att se ut. Enligt de uppgifter jag har tycks socialstyrelsen närmast mena att den här lagen inte har fyllt någon funktion och alltså inte egentligen behövs. Socialstyrelsens hela vårdfilosofi utgår ju ifrån frivillighet. Här kommer jag till den fråga som jag tycker är viktig och där jag gärna skulle ha velat se ett samband mellan justitieutskottets betänkande och socialutskottets. I justitieutskottets betänkande om de kriminalpolitiska åtgärderna, som grundar sig på propositionen, har man enligt min mening kommit långt, eftersom man förstår att man måste göra en differentiering av klientelet. Vi har en kriminalvård som är inriktad på så öppna vårdformer som möjligt, men vi måste acceptera att det finns vissa grova brottslingar som måste behandlas på ett annat sätt. Det är klart att vi alla strävar efter att socialvården generellt sett skall vara frivillig, men vi måste acceptera att narkomaner måste behandlas på ett speciellt sätt just därför att narkomanin representerar ett så starkt giftberoende att det krävs alldeles särskilda behandlingsåtgärder. Det är detta som man har missat i socialutskottets betänkande, och det gör mig mycket bekymrad. Man talar om symtomteorin och menar därmed att det egentligen är samhällets fel att narkomanin har fått en sådan utbredning. Det råder sociala missförhållanden och man skall bota narkomanin genom att förändra samhället, genom att skapa en bättre social miljö. Jag tror att vi behöver ha en bättre social miljö, jag tror att vi behöver ha ett annat samhälle på det sättet att vi måste förstärka normbildningen och den enskildes ansvar. Men vi måste komma ihåg att när en person väl en gång har blivit narkoman gäller det att hjälpa honom ur giftberoendet. Det är det som är det centrala, och tyvärr är det också det som är det svåra. Den problematiken verkar det inte som om socialutskottets majoritet hade velat förstå, och det tycker jag som sagt är mycket beklagligt. Fru Sigurdsen gick ganska hårt åt mig. Det är jag inte ledsen för i och för sig, eftersom jag inte är rädd för att diskutera de här frågorna. Jag vill ta upp ett par punkter i vad fru Sigurdsen sade. Först var det det här centrala registret. Jag har nämnt en motivering till detta förut. En annan motivering är att ett centralt register gör det möjligt att värdera olika behandlingsmetoder. Hur skall man kunna värdera behandlingsmetoder, ifall man inte har något register över narkomaner? Det är det som är den grundläggande motiveringen för ett sådant centralt register. Sedan säger fru Sigurdsen att ett sådant här angiverisystem skall vi väl ändå inte ha. Men det finns kanske anledning att erinra om att domstol har skyldighet att till körkortsregistret anmäla domar för narkotikabrott. Det anses alltså acceptabelt. Jag har i den motion som jag väckt i anslutning till propositionen framhållit att jag tror att institutionsvård inte skall vara längre än nödvändigt därför att den i sig inte är någonting positivt. Men skall man sträva efter att förkorta institutionsvården är det nödvändigt att den som skrivs ut från en sluten anstalt får kontakt med en person som liksom håller i vederbörande hela tiden tills de värsta symtomen är över. Det har inte utskottet egentligen brytt sig om. Jag tycker annars att det var en mycket positiv tanke, och jag skulle gärna ha velat se att man hade utarbetat någon plan för hur en sådan kontaktverksamhet skulle fungera. Utskottet säger att en särskilt betydelsefull roll spelar i detta sammanhang socialstyrelsen. Ja, det kan jag hålla med om. Den borde i varje fall spela en betydelsefull roll. Men jag måste säga att socialstyrelsen tyvärr under många år har missat dessa frågor på ett ganska upprörande sätt. Man fick exempelvis år 1967 ett uppdrag från narkomanvårdskommittén att utarbeta råd och anvisningar för hur narkomanvården skulle bedrivas. Men ännu i denna dag har sådana anvisningar icke sett dagens ljus. I höstas upplyste socialministern i en debatt i denna kammare om att nu var råd och anvisningar att vänta men, som sagt, fortfarande lyser de med sin frånvaro. Jag har ingenting emot att socialstyrelsen får en personalförstärkning — det tror jag behövs. Men det är inte bara detta som är viktigt, utan det är också viktigt att det är rätt personal som kommer till socialstyrelsen, personal som har en realistisk bild av hur narkomanvården skall fungera, för annars är det bortkastade pengar. Till slut, herr talman, vill jag säga att jag tycker att den splittrade bild som socialutskottets betänkande ger är beklaglig och att betänkandet i sig verkligen talar för de krav som har förts fram från flera håll om en parlamentarisk kommitté. Vore det inte naturligt, när det gäller ett av våra allra viktigaste samhällsproblem, att vi parlamentariker som är intresserade av de här frågorna fick komma samman och förutsättningslöst diskutera de effektiva åtgärder som enligt min mening är absolut nödvändiga? Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till justitieutskottets betänkande och till de reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande och som herr Carlshamre tidigare har yrkat bifall till.

Herr talman! Fru Kristensson nämnde i sitt anförande något om hur jag hade uppfattat debatten om frivillighet eller tvång. Vad jag sade var att det är skäligen meningslöst att resonera om frivillighet eller tvång i narkomanvården så länge vi inte har vårdfrågan ordnad. Det är skäligen meningslöst att använda tvång — enbart för tvångets skull — om vi inte har någon vård att erbjuda den som vi tvingar. Jag kan påminna om att vi har ungefär 1 000 narkomaner i våra fängelser för närvarande. I de flesta fall är de där primärt av helt andra skäl, men antingen var de narkomaner när de kom dit eller också har de blivit det sedan de kommit dit. Vad erbjuder vi dem för vård? Större tvång kan man ju knappast tänka sig än att bura in folk i fängelse. Det är alltså vårdfrågan, menar jag, som är det primära i den här sitsen.

Herr talman! Jag är glad över att fru Kristensson säger att det är vårdfrågan som är det centrala. Fru Kristensson tog upp den här passusen i socialutskottets betänkande om att man i ökad utsträckning skall använda sig av barnavårdslagen och de möjligheter som där finns till omhändertagande. Jag skall villigt erkänna, fru Kristensson, att den passusen i betänkandet var jag ledsen över. Jag menar att man använder sig av de lagar som finns i den utsträckning som behövs, men i diskussionen i utskottet har jag inte funnit anledning att framställa något yrkande därvidlag, eftersom det är i överensstämmelse med bl.a. propositionen. Jag fick en direkt fråga, om fängelse är det alternativ som jag vill plädera för i stället för tvångsåtgärder när det gäller dem som behöver vård. Nej, det är det givetvis inte. Det är ju fråga om att försöka få människor motiverade för denna vård. Jag vet att fru Kristensson inte tycker att det är så man skall gå till väga i sammanhanget. Jag anser emellertid att våra barnavårdsnämnder, i den mån jag har kännedom om deras verksamhet, använder möjligheterna till omhändertagande. Och riksdagen kan ju inte sitta och besluta i varje enskilt fall, om det skall ske ett omhändertagande eller inte och om hur vården skall skötas. Det måste ändå överlåtas åt barnavårdsnämnderna. Visst finns det problem på våra ungdomsgårdar. Säkerligen var det en helt riktig skildring som fru Kristensson gav. Det är ett antal ungdomsgårdar i Stockholm där man har den här problematiken, och jag är övertygad om att barnavårdsnämnden i Stockholm försöker komma till rätta med svårigheterna. Sjukhus i stället för fängelser — ja, det är givetvis det val man skall göra i en sådan situation. Fru Kristensson säger att hon inte tror på den symtomteori som vi i utskottet för fram när vi tycker att detta är ett socialt eller socialpsykologiskt problem. Visst skall vi ha bättre social miljö osv., säger hon, men det gäller att komma ur giftberoendet. Ja, det gör det givetvis, och där kanske det i flera sammanhang behövs en medicinsk vård så att säga i det första skedet. Men att komma ur giftberoendet på sikt är enligt utskottsmajoriteten en social uppgift. Vi tror inte man kan medicinera bort detta, därför att det är ett mycket djupare liggande problem. När det sedan gäller den här registreringen och ”angiveriet” vill jag säga, fru Kristensson, att ordet angiveri har inte jag stått för. Jag har använt det i parallell med vad moderaterna talat om då det gällt registrering och försäljning av TV-mottagare. Jag sade att i det fallet kallade man detta för angiveri, men i det här fallet tyckte man att det var ett led i en vårdpolitik för de narkotikaskadade.

Herr talman! Jag håller givetvis med herr Hamrin om att vi har brist på vårdresurser. Men vad jag menar är att så länge vi inte har någon genomtänkt vårdpolitik innebär den vård som i dag bedrivs ett slöseri med våra knappa resurser. Att en narkoman tas om hand ett par dagar och får komma ut igen för att sedan åter tas om hand och åter få komma ut och för varje gång blir allt sämre är ju inte någon vård som förtjänar namnet. Det kostar också sjukvårdshuvudmännen stora pengar utan att det leder till något positivt resultat. Det är därför jag menar att det centrala är att vi får en parlamentarisk kommitté som får fundera över hur en realistisk och effektiv vårdpolitik skall vara utformad. Fru Sigurdsen tycker alltså inte att fängelse är ett bättre alternativ än sjukhus. Men fortfarande kvarstår min fråga: Vad skall man göra med dem som icke är vårdmotiverade och som sjunker djupare ner i kriminalitet så att fängelse sedan blir enda alternativet, därför att sjukvårdshuvudmännen inte använder de legala möjligheter som finns till tvångsingripande? Det är ju den faktiska situationen. Självfallet tycker jag att det mest angelägna är att försöka motivera en narkoman för vård. Det trodde jag att alla förstod. Men vad gör man i de fall då detta inte går? Och narkomaner är inte något lätt klientel att vårdmotivera; det säger alla som har sysslat med sådan vård. Jag vill fråga fru Sigurdsen om det inte är mera humant att också tvångsvis ta hand om unga narkomaner, innan de har sjunkit för djupt i kriminalitet, och att under omhändertagandet försöka motivera dem för att frivilligt underkasta sig vård i fortsättningen, sedan de har blivit avgiftade. Jag kan tala om för fru Sigurdsen att jag har haft kontakt med många föräldrar. En av dem ringde mig för en tid sedan och berättade att deras pojke började knarka när han var 17 år, och när han var 25 år tog han livet av sig. ”Och det var en dag då vi var glada, min fru och jag”, sade han, ”ty det har varit ett helvete under alla dessa år.” Varför har det varit det? Jo, föräldrarna har icke fått gehör hos någon instans, när de begärt att den unge pojken skulle omhändertas för vård. De har inte fått gehör vare sig hos barnavårdsnämnden eller hos socialstyrelsen. Undra sedan på att föräldrar i det här landet är förtvivlade!
Herr talman! Vad som åligger de sociala och barnavårdande myndigheterna i detta sammanhang är, fru Kristensson, att försöka få de narkomaner motiverade för vård som inte vill ha någon vård. Och jag tycker att vi inom barnavårdslagen har många former för ett så att säga mjukt omhändertagande. Vi har möjligheter att ta kontakt med dessa ungdomar och försöka påverka dem och få dem själva motiverade för vården. Jag tror helt enkelt att det är omöjligt att vårda en människa som inte vill bli vårdad. Vill fru Kristensson spärra in och låsa in dessa människor och sedan försöka påtvinga dem vård? Jag vet inte hur man skulle kunna vårda människor genom att tvångsvis ta hand om dem. Nej, det måste till en uppsökande verksamhet, en öppenvårdsverksamhet som gör att dessa människor möts med förtroende. Någon måste tro och lita på dem, inte bara fördöma dem — som så ofta sker i sådana fall. Jag tvivlar inte på att fru Kristensson på ett riktigt sätt har redovisat sina kontakter med familjer med narkomaner, men jag vägrar tro att man hos barnavårdsnämnden inte får gehör för sin hemställan om hjälp till dessa ungdomar. Kommunernas barnavårdsnämnder gör insatser för att klara den situationen. Men vi skall ha klart för oss att detta är ett mycket stort och svårt problem, som i många avseenden är nytt för oss att hantera.
Herr talman! Det är just den uppsökande verksamheten och organisationen med kontaktmän som jag har föreslagit i min motion. Jag menar att det är viktigt att det skapas ett förtroendefullt förhållande mellan dessa kontaktmän och narkomanerna. Självklart tycker jag också att vi skall sträva efter ett mjukt omhändertagande, som fru Sigurdsen säger, men det måste ändå ske ett omhändertagande. Och i de situationer där narkomanen inte själv blir motiverad kvarstår fortfarande frågan: Vad skall hända? Fru Sigurdsen säger att detta är ett svårt problem, och det är det. Men jag håller inte med om att problemet är nytt. Narkomanin började här i landet i slutet på 1940-talet, och nu presenteras det i propositionen som en nyhet att vi skall få ett visst belopp till en försöksverksamhet för hur vården skall bedrivas. Jag tycker att det är något av en skandal att vi har fått acceptera narkomanins utbredning här i landet under så lång tid utan att några åtgärder, som jag kan kalla effektiva, ännu har vidtagits.
Herr talman! Den viktiga frågan om åtgärder mot narkotikamissbruket behandlas i dag, i riksdagens slutspurt, under en mycket hård tidspress på grund av att så många andra stora frågor trängs om utrymmet på tidsschemat. Jag skall därför avstå från att mera utförligt ge uttryck för mina synpunkter i frågan men vill ändå göra en del kommentarer som delvis grundar sig på de erfarenheter jag gjort under sju år som ordförande i en övervakningsnämnd för kriminalvård i frihet. Den stora satsning som polisen gjorde mot narkotikalangningen i början av 1969 ledde till minskad tillgång på narkotika, till en minskning av narkotikamissbruket, framför allt utanför de största städerna, och dessutom till en påtaglig minskning av den kriminalitet — stölder, inbrott, förfalskning, bedrägeri, etc. — som sammanhänger med narkotikamissbruket. Narkotikamissbrukare måste ju på något sätt skaffa pengar till inköp av narkotika. Vad jag nu sagt innebär naturligtvis inte att jag tror att man kan lösa narkotikaproblemet enbart eller ens främst genom polisingripanden. Men när polisens narkotikakampanj av brist på resurser fick begränsas i slutet av år 1969 ökade tillgången på narkotika. Det dröjde inte heller särskilt länge innan missbruket ökade på nytt. Under vintern 1971-1972 tycks det ha ökat mycket kraftigt på många håll ute i landet. Jag kan som exempel ta den trakt jag bäst känner till, nämligen Borås med omnejd, där dock polisingripanden med åtföljande åtal ledde till minskad tillgång till narkotika och nu på våren till en viss förbättring. Men i en så pass liten stad som Alingsås finns det — en pågående utredning tyder på det — omkring 150 kända narkotikamissbrukare, huvudsakligen ungdomar. Och antalet tycks ha ökat mycket kraftigt under den gångna vintern. Det skulle vara av intresse att få några siffror för utvecklingen i hela landet. Kanske har statsrådet Lidbom tillgång till sådana? Om man gör bedömningen att åtgärder mot narkotikalangningen är en typ av åtgärder som behövs för att begränsa narkotikamissbruket, måste man godta de förslag till skärpta ingripanden mot de professionella storlangarna av narkotika som framlagts i proposition nr 67. Jag finner dessa förslag till alla delar väl avvägda. Detta gäller även åtgärderna beträffande permission och villkorlig frigivning. Huvudsynpunkten måste vara att både permission och villkorlig frigivning skall syfta till återanpassning i samhället och inte får användas om påtaglig risk föreligger för fortsatt brottslighet. Man måste där främst se till ändamålet med instituten. Denna princip måste enligt min mening vara vägledande och avgörande vid tillämpningen av reglerna om permission och villkorlig frigivning. Jag vill i detta sammanhang ge statsrådet Lidbom en eloge för en väl genomarbetad och omsorgsfullt avvägd proposition. Jag gör det desto hellre som det inte är alltid som vi inom oppositionen har anledning att på detta sätt berömma regeringens propositioner. Efter vad jag nu sagt vill jag på nytt understryka att repressiva ingripanden mot narkotikalangningen bara är en åtgärd bland många som behövs för att minska narkotikamissbruket. Alla är vi väl överens om att tyngdpunkten måste ligga på förebyggande åtgärder för att hindra uppkomsten av missbruk och på vård av olika slag för den som ändå blivit missbrukare. När det gäller de förebyggande åtgärderna måste ett ökat samarbete etableras mellan skola, hem och kommunernas ungdomsvårdande organ och, inte minst, ideella föreningar av olika slag. Det har gjorts alltför litet för att få ett tillräckligt sådant samarbete till stånd, åtminstone på många håll i landet. Här har kommunernas ungdomsvårdande organ ett särskilt ansvar för att ta initiativ. När det gäller orsakerna till narkotikamissbruk måste man enligt min mening undvika att bita sig fast vid en orsak. Säkerligen spelar sociala missförhållanden, olämplig bostadsmiljö och olyckliga familjeförhållanden en mycket stor roll. Jag anser emellertid att man gör ett mycket stort misstag om man tror att detta skulle vara de enda orsaksfaktorerna och rättar åtgärderna därefter. Det finns många exempel på att t.ex. nyfikenhet och ungdomligt oförstånd har lett till missbruk. Man kan också visa på fall där påverkan från en olämplig kamratkrets har fört en ungdom in på missbruk av narkotika. Det finns en hel rad tillfälligheter som man inte heller skall förbise när man överväger åtgärderna. Jag tror att det är viktigt att man beaktar att orsakerna till narkotikamissbruket är mycket växlande, när man utformar de förebyggande åtgärderna; annars kan de få andra verkningar än dem man har avsett. Av tidsskäl skall jag inte närmare gå in på den centrala frågan om vårdens utformning, trots att detta naturligtvis är det väsentliga problemet. Att frivillig vård är att föredra om man kan få sådan till stånd är väl alla överens om. Men lika klart är att man mycket ofta inte kan räkna med frivillig medverkan från missbrukarens sida. Jag vill i detta sammanhang ge exempel på en försöksverksamhet, som vi nyligen startade inom Borås skyddskonsulentdistrikt. I samarbete med Alingsås kommun har man påbörjat denna verksamhet i Alingsås. Den är främst avsedd för narkotikamissbrukare inom kriminalvården, men den kan också så småningom, hoppas vi, bereda plats för en del klienter från socialvården. Man har lyckats hyra en hel fastighet i staden. Ledaren av verksamheten, som har lång erfarenhet av praktisk kriminalvård och socialvård, bor i fastigheten. Vidare finns där även en behandlingscentral, där läkare och en psykoterapeut medverkar dels för individuell terapi, dels för gruppsamtal och liknande. Det finns också möjlighet att temporärt låta klienter utan bostad bo i fastigheten. Är detta frivillig vård eller tvångsvård? Naturligtvis innebär den ett starkt indirekt tvång, eftersom övervakningsnämndens klienter ju är underkastade övervakning efter dom på skyddstillsyn eller frigivning från fängelse, ungdomsfängelse eller interneringsanstalt. Vidare måste skyddskonsulenten och hans medarbetare lägga ner mycket arbete på att uppsöka missbrukarna och övertala dem att komma till behandlings centralen. I bakgrunden finns också risken för att missbrukaren som inte vill medverka till vården kan bli utsatt för ingripanden av olika slag från övervakningsnämnden, i sista hand fängelse. För min personliga del tycker jag ändå att det är bättre att försöka med en sådan verksamhet trots det indirekta tvång som den innebär än att låta missbrukarna förstöra sig själva och kanske också dra med kamrater i olyckan. Helst borde vårdåtgärderna sättas in på ett tidigare stadium. Ju tidigare ett ingripande sker desto mjukare kan det bli och desto större är naturligtvis utsikterna till ett gott resultat. Huvudansvaret bör därför enligt min mening ligga hos kommunernas barnavårdande organ och naturligtvis hos socialstyrelsen. Men jag vill i anledning av replikväxlingen mellan fru Kristensson och fru Sigurdsen säga att jag också har uppsökts av föräldrar som har sagt att deras minderåriga barn är missbrukare och i mycket stort behov av åtgärder. Föräldrarna har vänt sig till barnavårdsnämnden, men denna har av olika skäl inte gjort något ingripande. I stället får föräldrarna på kvällarna gå till Näckrosdammen i Göteborg och bland de hundratals knarkmissbrukarna som ligger där och ägnar sig åt sitt missbruk plocka fram sina barn och försöka få dem med hem åtminstone tillfälligt. Men detta är en stor fråga som jag av tidsskäl inte skall gå närmare in på. Jag hoppas att vi skall få tillfälle att diskutera den någon annan gång. Herr talman! Jag skall sluta mitt anförande med att yrka bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 14 och till reservationerna 1, 2 och 6 vid socialutskottets betänkande nr 21.

Herr talman!

Justitieutskottet har i det stycket haft det lättare. Justitieutskottet har behandlat sådana frågor som som skärpt lagstiftning och permitteringar, och det glädjer även mig att utskottet är enigt på dessa punkter. Jag tror att socialutskottet för sin del har haft det besvärligare. Att vi inte har kunnat komma fram till en så klar linje som fru Kristensson önskar beror på att verkligheten är besvärlig och inte på att socialutskottet inte skulle ha förmåga att samla sig. Det finns anledning att understryka vad som står i propositionen och i de båda betänkandena, nämligen att man får föra denna kamp på många olika fronter och att man måste sätta in åtgärder över hela fältet. På s. 6 i justitieutskottets betänkande talas det om vad som händer på det internationella planet. Där sägs att viss risk finns för att tyngre narkotika förs in på den svenska marknaden. Utskottet anför: ”Enligt utskottets mening får inga vägar lämnas oprövade när det gäller att hindra en dylik utveckling.” Jag skulle gärna vilja understryka detta, men jag vill samtidigt återigen framhålla att det kanske är lättare sagt än gjort. Det finns en internationell narkotikamarknad, som är besvärande och som vi inte kan isolera oss ifrån. Vi vet att den yttrar sig på olika sätt i olika länder. Huvudorsaken härtill är de internationella ligor, som kallt räknar ut var narkotikaförsäljning är mest lönande. Det är inte för mycket sagt att påstå att sådana beräkningar låg bakom, när narkotika på allvar började föras in i Sverige. Sverige hade en ganska liberal lagstiftning när det gällde straff för narkotikabrott och den svenska ungdomen hade gott om pengar. När narkotika skulle introduceras på den skandinaviska marknaden valdes Sverige och Stockholm. Man lyckades också till en del. Fru Kristensson och jag var båda med på symposiet i Strasbourg. Vi fick där reda på hur det förhåller sig i andra länder. Heroinet har kommit till Frankrike. Man räknar med 15 000—20 000 missbrukare. Ökningen i England är stark. Uppräkningen kan fortsättas, trots att det deklareras — vilket är alldeles självklart — att missbruket inte alltid kan mätas. Ibland försöker man trycka ned siffrorna därför att man inte riktigt vill föra fram dem i offentlighetens ljus. Från Holland rapporteras att ungefär 140 000 människor är beroende av cannabis. Det sker naturligtvis i vissa fall ganska sporadiskt och har då inte lett till några större svårigheter, men i andra fall är det inledningen till ett missbruk som naturligtvis kan bli oerhört besvärande för detta land. Vad är det man upptäcker där, som jag nu vill föra fram? Jo, att bruket är så utbrett att det faktiskt har blivit en politisk faktor. Om jag känner till det rätt är det så, att man av politiska skäl inte har kraft att ingripa. Det skulle vara fruktansvärt om vi här fick ett liknande förhållande, dvs. om vi fick den lätta narkotikan så utbredd att man — för att inte stöta sig med stora ungdomsgrupper — inte skulle våga ingripa. Vi har inte fått den situationen, och jag hoppas att vi inte får den. Men det tål kanske att sägas att vi efter den debatt vi nu för skall föra en debatt om mellanölet och där föreligger egentligen denna situation: man har svårt att ingripa därför att konsumtionen av mellanöl är så utbredd att många människor blivit beroende av det, människor som säger att det går att använda utan att det leder till några skador. Summan av vad jag sagt är naturligtvis att man måste inrikta mycket av verksamheten på det här området på det internationella samarbetet.

I socialutskottet har vi självfallet behandlat vårdfrågan: Skall vi gå in för den frivilliga vården eller för tvång? Det har förts en lång diskussion på den punkten. Man kan naturligtvis gå fram på den linjen som innebär ökat tvång och en ny lag. Jag hörde inte fru Kristensson återkomma till sitt förslag att nykterhetsvårdslagen skall gälla för narkomanerna, men de två andra lagarna — barnavårdslagen och lagen om psykiatrisk vård i vissa fall — har tagits upp i diskussionen, och vi säger faktiskt i vårt betänkande att de kan tillämpas i större utsträckning än för närvarande. Jag tror att de förslag som nu läggs fram från bl.a. fru Kristenssons sida om hårdare tag kan komma att användas som en huvudkudde, som man sover gott på: Nu har vi föreslagit en ny lagstiftning, och därmed är allt bra! — Man tror att man har gjort någonting, men i själva verket har man inte åstadkommit något. Det är inte svårt att förstå den förtvivlan människor kan känna inför de här problemen. Människor kommer till fängelserna och människor — ofta unga — går under. I debatten måste man emellertid fråga sig vad som händer om vi tillgriper tvångsåtgärder i mycket större utsträckning än hittills. Är det inte ändå ungefär samma mekanism som kommer att fungera? Vi skulle för en tid kunna både torrlägga det här landet från alkohol och göra det fritt från narkotika om vi hade resurser att sätta in människor i Kumlaliknande anstalter. Det skulle vi kunna klara under någon månad, men den dag skulle komma då internerna måste ut igen, och då skulle vi åter ha problemet över oss. Saken är alltså komplicerad även i den delen. Jag tror att vi måste vara överens om att försöka gå fram på frivillighetens väg och inte binda upp det här i alltför hög grad vid tvångsåtgärder. På sätt och vis är jag skadad av min egen verksamhet inom nykterhetsvården. Där har det funnits en tvångslagstiftning under många år. Det var först en asyllagstiftning. Därefter har vårdfrågan kommit mer i förgrunden. Ändå tror jag, att ett av de stora misstagen har varit detta hot: ”Gör du inte detta, så åker du in — vi tar in dig på anstalt.” Så är han där och familjen är skyddad. Ibland måste man tillgripa intagning på anstalt just för familjens skull, men vederbörande kommer snart ut igen, och så är karusellen i gång på nytt. Vad är det då som gör att RIA-byråerna, som herr Hamrin talade om och som de kristna samfundens nykterhetsrörelse driver, har lyckats så bra? Vad är det som gör att de alkoholpolikliniker som nykterhetsnämnderna sätter upp lyckas så bra? Där säger man ifrån att de som kommer dit icke skall anmälas till nykterhetsnämnden — de skall inte gå vidare in i registren. Ja, det är naturligtvis så att de hjälpsökande känner ett förtroende för dem som arbetar där. Det är det förtroendet — detta har framhållits i debatten här tidigare — som måste finnas, om man över huvud taget skall kunna lyckas med de här tingen. Socialstyrelsen har, som redan nämnts här, fått i uppdrag att utarbeta råd och anvisningar. Vi väntar på dem. Det har sagts i ett interpellationssvar av socialministern att de skall komma relativt snart; det var för ungefär ett halvår sedan. Vi återkommer till detta i socialutskottets betänkande, och herr Takman menade att det var en from förhoppning. Jag förstår inte vad det är som gör att inte dessa råd och anvisningar kommer fram. Socialstyrelsen måste naturligtvis ta sig samman — nu får ju socialstyrelsen ytterligare personal — och komma med dessa råd och anvisningar, ty de är nödvändiga, om vi skall få någon rätsida på vårdfrågorna. Jag vill inte uttala hårda ord mot socialstyrelsen, men det är naturligtvis nära nog otillständigt att man måste vänta på dessa råd och anvisningar som måste till för att vi ute i landet skall få litet bättre riktlinjer för hur vi skall gå till väga på vårdsidan. Ja, herr talman, många har sagt och jag säger det igen, att i denna fråga finns oerhört mycket att anföra. Jag skall dock nöja mig med vad jag nu har sagt. Vi kommer nog att få anledning att återkomma till dessa ting längre fram. Tyvärr är det väl så att vi måste leva med problemet framöver och ständigt söka nya vägar till lösningar. Jag tror att det vore farligt om vi låste våra positioner, så att vi inte kan söka nya vägar för att komma till rätta med de problem som har kommit över oss under senare år och som läggs till det andra giftmissbruket som finns i det här landet. Man kan säga att vi faktiskt inte har råd med en sådan utveckling. Jag ber med det sagda, herr talman, att få yrka bifall till justitieutskottets och socialutskottets förslag.

Herr talman! Jag har suttit och lyssnat på den här debatten i ett par tre timmar. Med tidigare riksdagsdebatter om narkotikafrågorna i minnet är det en sak som slår mig. Det har blivit alltmer av uppslutning kring huvudlinjerna i den narkotikapolitik som sam hället för och skall föra. Visst finns det frågor där meningarna delar sig. Visst har det förekommit i vissa stunder att debatten har hettat till. Men ändå är det, utöver det sakliga allvaret, denna påtagliga enighet om huvudlinjerna som bestämmer totalintrycket av den debatt som jag hittills har lyssnat till. Jämför man med tidigare debatter och med debatter som förs utanför denna kammare om narkotika och narkomani är det påtagligt hur mycket av övertoner och överdrifter i argumentationen från olika håll som har försvunnit eller dämpats. Det är klart att det fortfarande finns starkt värdeoch känsloladdade frågor där meningarna kan bryta sig ganska hårt. Men vi har väl nästan alla med ökade kunskaper och erfarenheter av de sociala problem som ligger i botten på narkotikafrågorna och som är konsekvenser av narkotikans spridning fått en med tiden alltmer nyanserad uppfattning om hur problemen skall bemästras. Det förefaller som om det egentligen är två frågor där lidelserna har en tendens att fortfarande svalla upp. Den ena frågan gäller tvång och frivillighet i vården, och den andra frågan gäller temat ”brott och straff” och kriminalpolitiska åtgärder över huvud taget. Beträffande först vårdfrågan tror jag att vi tämligen allmänt kan ställa oss bakom den uppfattning som så många läkare och socialarbetare kan inrapportera och bekräfta, nämligen att narkomanin är en sjukdom med ungefär samma sociala och psykologiska bakgrund som alkoholmissbruket. Det är de miljöer som i andra sammanhang är svårt ställda och de människor som i andra sammanhang är utsatta för stora risker som också löper de största riskerna att dras in i narkotikamissbruk. Därför blir naturligtvis narkotikafrågan i det långa perspektivet framför allt en fråga om att komma till rätta med de socialt otillfredsställande miljöerna och att i framtiden hindra att nya otillfredsställande miljöer uppstår. Det är en fråga om vår politik i stort, reformer på skolans område, utbildningen, arbetslivet, socialpolitiken och mycket annat. Det är klart att insikten om att narkotikafrågan framför allt är ett socialt problem måste bestämma våra åtgärder när det gäller vården av de redan sjuka, de som redan har fallit offer för narkotikamissbruket. Jag tror också att vi får en allt större uppslutning under årens lopp kring grundtanken att vården i största möjliga utsträckning bör bygga på frivillighet. Forna tiders militanta rop om att man borde skaffa några öar där man kunde isolera narkomanerna under lång tid och vårda dem under tvångsmässiga former har avklingat. Man hör inte längre mycket av sådana militanta krav och de förekommer inte alls i debatten här i riksdagen. Det finns åsiktsskillnader om hur mycket av tvång och hur mycket av frivillighet man skall ha, men att grundlinjen bör vara frivillighet tror jag att de flesta av oss är tämligen överens om. Jag lägger med stor tillfredsställelse märke till att socialutskottet utan reservationer har tillbakavisat de yrkanden som fanns i motioner om att man borde utvidga tvångsmöjligheterna i barnavårds-, nykterhetsvårdsoch den psykiatriska vårdens lagstiftning. Den andra frågan där det finns en tendens att hetta till är det här med ”brott och straff”. Jag tror det var herr Takman som tog upp den frågan från en principiell synpunkt då han riktade något av en förebråelse mot regeringen och mot många andra här, antar jag, för att vi från samhällets sida fullföljer två motstridiga linjer. Genom den föreliggande propositionen och genom tidigare propositioner i det här ämnet visar man samtidigt två linjer som är oförenliga. Det var vad han kallade den hårda linjen och den humanitära linjen. Med detta syftade herr Takman uppenbarligen på att samtidigt som man betraktar detta som ett socialt problem — förstärker upplysningen, bygger ut de sociala åtgärderna och den frivilliga vården och inför försöksverksamhet med nya vårdformer — så har man också en strafflagstiftning, övervakning, förbud och straff, som man nu till och med passar på att föreslå skärpta. Och de straffen träffar direkt eller indirekt just dem som man vill hjälpa. Det är där som herr Takman ser motsägelsen. Låt mig då först säga att det är riktigt på sätt och vis att det här rör sig om två motstridiga linjer. Men det är en motsägelse som vi aldrig kommer ifrån. Vi kan också se av justitieutskottets betänkande, som är så gott som enhälligt — i grundelementen helt enhälligt — att riksdagen är väl medveten om att denna motsägelse är ofrånkomlig. Man kan naturligtvis om man vill vara konsekvent säga att narkotikamissbruket är enbart ett socialt problem som vi skall angripa med enbart sociala åtgärder.

Jag har hört nämnas exempel på att dagskonsumtionen för en narkoman vissa tider kan kosta 200 kronor. Det är naturligtvis ingen ung människa som kan skaffa de pengarna på ett normalt eller hederligt sätt. Vad blir då utvägen? Utvägen blir naturligtvis brott. Den här narkomanen måste kanske stjäla eller langa — eller vad han nu skall göra. Om han väljer att stjäla till dessa 200 kronor lär han enligt uppgift få stjäla varor för upp till I 000 kronors värde om dagen för att klara finansieringen av sitt behov av narkotika — ungefär sådana är priserna på hälarnas marknad. Men det betyder alltså — skulle då herr Takman kunna säga, om han vore konsekvent — att ni här avsiktligt har en lagstiftning och en övervakning av den lagstiftningen som driver olyckliga och sjuka människor allt djupare in i brottet och på det viset tillfogar dem skada. Det är ofrånkomligt att de en dag hamnar på kriminalvårdens anstalter och att de i stället för att bli hjälpta störtas definitivt ned i eländet. Delvis är väl detta en träffande anmärkning. Det är bara det att skall man dra ut konsekvensen av herr Takmans resonemang så kan vi inte hålla oss med någon förbudslagstiftning. Vi kan inte sätta in polisoch tullresurser för att försöka minska tillförseln av narkotika. Vi kan inte införa sådana nya spaningsmetoder som telefonavlyssning till polisens hjälp därför att slutresultatet blir destruktivt och inhumanitärt. Men anser vi det får vi också acceptera narkotikan ungefär på samma sätt som vi under generationer och århundraden har tvingats att acceptera alkoholen. Jag tror inte att det finns någon här i riksdagen som är beredd att ta risken av att narkotika blir en del av svenska folkets levnadsvanor och av vårt kulturmönster på motsvarande sätt som alkoholen. Vi får alltså leva med denna motsägelse — om det nu inte räcker med enbart upplysningsåtgärder för att hindra folk att bruka narkotika, och det är väl ingen som tror det. Vid sidan av upplysningen är det också nödvändigt med åtgärder inriktade på att komma åt smuggligen och handeln med narkotika. Nå, men nu säger man kanske ändå: Är det nödvändigt att skärpa åtgärderna? Räckte det inte som det var förut? Min grundläggande filosofi på denna punkt är följande. Om vi är medvetna om att vi är tvungna att arbeta även med förbud och övervakning för att komma åt narkotikahanteringen och minska narkotikatillförseln, blir vår första uppgift att försöka rikta dessa åtgärder så hyggligt som vi kan. Vi måste försöka i görligaste mån utforma lagstiftningen — även om det skall erkännas att det är svårt — så att den träffar dem som den bör träffa. Det är härvid naturligtvis den organiserade och kommersialiserade narkotikahandeln som vi egentligen vill komma åt. De skärpta maximistraff som har föreslagits i denna proposition är ju enbart avsedda för det absolut grövsta klientelet. På denna punkt är det ju helt entydiga uttalanden i propositionen och i utskottsbetänkandet. Till skillnad från herr Takman är jag förvissad om att domstolarna kommer att ta intryck av sådana kraftiga och entydiga ställningstaganden från riksdagen. På samma sätt är det med de kriminalpolitiska åtgärderna i övrigt. Vi har där tvingats att — fastän det är motbjudande — vidta skärpningar. Vi försöker rikta åtgärderna så att de träffar den organiserade särskilt samhällsfarliga brottsligheten. Det är de som har dömts till mycket långa straff och som mer eller mindre tillhör den syndikatmässiga brottsligheten som man tvingas att sätta under skärpt övervakning när de vistas på kriminalvårdsanstalterna. Man måste begränsa deras möjligheter till permissioner, till villkorlig frigivning, till placering på öppna anstalter osv. Herr Takman vill till sist mot den kriminalpolitik som vi för på detta område invända att åtgärderna i stor utsträckning är fåfänga. Det är inte nog, menar han, med att ni förvärrar brottsligheten genom förbudslagstiftningen och nu ytterligare skärper eländet och därmed åstadkommer en brutalisering av brotten — en sådan följer ju alltid med ökade straff — utan det är dessutom ineffektivt och något av ett illusionsnummer att försöka komma åt narkotikahanteringen på detta sätt. Herr Tak man är inte ensam om detta sätt att resonera. Det har sagts att vi aldrig kan komma åt de stora hajarna. Man har återgivit namnen på den del s.k. kungar i branschen, som sitter tryggt utomlands och är skyddade för den svenska polisens och tullens uppmärksamhet och intresse. Man har också framhållit att med de öppnare gränser som vi har och med de livliga förbindelser mellan länderna som tillhör dagens värld är det alldeles omöjligt att komma till rätta med narkotikan utan ett välorganiserat internationellt samarbete, där alla länder gör likartade satsningar och tar med samma allvar på problemen. Man tror inte på möjligheterna att åstadkomma detta. Mot denna kritiska linje vill jag säga att den ändå är överdrivet pessimistisk. Jag tror visst att det kan vara svårt och kanske omöjligt att komma åt dem som tidningarna litet dramatiskt betecknar som narkotikakungar. Men nog har den erfarenhet som vi har av dessa problem, inte minst den kraftigt ökade satsningen 1968—1969, visat att det lönar sig, att det går att till en del hejda spridningen av narkotika genom bl.a. polisinsatser och skärpt lagstiftning i förening med andra åtgärder. Jag vill ändå beteckna det som en stor framgång att de narkotiska preparat som vi haft mest bekymmer med — centralstimulantia — har blivit föremål för stor internationell uppmärksamhet. Det finns numera en FN-konvention om s.k. psykotropa ämnen, undertecknad av ett fyrtiotal stater, och vi har goda förhoppningar att den skall ratificeras. De länder som försörjer oss med narkotika har vi också försökt bearbeta bilateralt, och det har inte varit utan framgång. Västtyskland har skärpt sin lagstiftning, och centralstimulantia ingår numera i den västtyska narkotikalagstiftningen. Italien har alldeles nyligen beslutat att klassa amfetaminerna som narkotika. Det har pekats på Nederländerna och sagts att där har vi ändå den stora fristaden för narkotikahajar och där håller den famöse herr Pauksch till. Ja, det må konstateras att våra olika kontakter — på regeringsnivå och parlamentarisk nivå — än så länge inte har haft effekt. Det finns emellertid ingen annan väg att gå i det internationella umgänget än att försöka förklara problemen, att försöka övertyga holländarna, så att deras egna politiska instanser bestämmer sig för att ändra kurs. Jag tycker inte att vi skall resignera. Vi får fortsätta dessa övertalningar så gott vi kan. Jag har för min del en utomordentligt stor förståelse för de människor som känner ett djupt obehag inför nödvändigheten att dra till med stränga straff. Det är beklagligt att vi, när vi håller på att försöka göra kriminalvården litet mera inriktad på resocialisering ändå är tvungna att begränsa permissionerna för en viss liten kategori, att vi är tvungna att inskränka den villkorliga frigivningen osv. för samma lilla kategori. Men jag tror inte att vi kan komma ifrån den motsägelsen. Vi är tvungna att klara oss med en hygglig differentiering av åtgärderna och försöka att i grunden och i det väsentliga hålla fast vid den sociala eller, som herr Takman ville kalla det, den humanitära linjen, under samtidigt beaktande av behovet av en annan typ av åtgärder för ett fåtal verkligt samhällsfarliga förbrytare. f När jag alltså har konstaterat att man i justitieutskottet och socialutskottet faktiskt enhälligt har slutit upp kring grundlinjerna i vår narkotikapolitik, så ser jag det som en bekräftelse på den syn som jag här har redogjort för. Även om jag tar hänsyn till de reservationer som finns kan jag inte finna någon avvikelse i fråga om grundlinjerna för vår narkotikapolitik. Det tror jag är av utomordentligt stort värde att notera som en behållning av denna debatt. Så besvärliga som dessa problem är att hantera i praktiken, så bekymmersamma som de måste upplevas av socialarbetare, läkare och polismän som i olika roller har att hantera dem, tror jag att det är en stor styrka att dessa människor kan veta att om uppläggningen av satsningen på narkotikafrågorna råder det i riksdagen en så gott som total enighet. Med den grundinställningen från min sida är det rätt naturligt att jag avstår från att försöka komplettera meningsutbytena på olika mer eller mindre detaljbetonade punkter här i dag. Det är kanske bara någon fråga som jag borde besvara. Det efterlystes från ett par håll besked om utvecklingen under den allra senaste tiden. Hur många narkomaner har vi numera? Och hur har utvecklingen på senaste tiden varit? Till det vill jag säga att vi har inga pålitliga siffror. Ett av skälen till att vi i propositionen har föreslagit ett utbyggt system med olika s.k. frekvensundersökningar är att vi i framtiden lättare skall få en säker uppfattning om antalet missbrukare och om missbrukets utveckling. Det finns en del undersökningar, och de tillåter vissa allmänna indikationer, men jag vågar inte uttrycka mig i antal narkomaner vid den ena eller andra tidpunkten. Det finns tendenser som är rätt oroväckande, bl.a. får man nog konstatera att missbruket i viss utsträckning går ner i yngre åldrar. Det är rätt oroväckande att morfinbas har dykt upp på den svenska marknaden. Men det är å andra sidan glädjande och får väl ses som ett resultat av de samlade ansträngningarna i kampen mot narkotikan att intresset bland ungdom och vuxna för centralstimulantia ganska påtagligt har minskat. På den punkten är alla besked i olika undersökningar entydiga.

Herr talman! Narkotikaproblemen är besvärliga. Jag har aldrig sagt något annat, men de har förvärrats, och de förvärras ytterligare, genom irrationella och skadliga åtgärder. Statsrådet Lidbom målade delvis en vrångbild av vad jag hade sagt. Jag är inte någon fånge i illusioner om att man kan avstå från brottsbalk, polis och fängelser. Vad jag vände mig emot var tron på att tio år i stället för sex år skulle spela någon som helst roll gentemot de farligaste männen iden internationella narkotikahandeln, som man ändå inte får fast. Jag vände mig också mot den spridningseffekt som en straffskärpning får på brott av mindre allvarlig beskaffenhet. Jag är, och det sade jag, kritisk mot att man jämställer hasch och andra icke narkotiska preparat med heroin och verkligt farliga narkotika. I den mån man följer lagen på denna punkt och på detta sätt rör ihop alltsammans luckrar man upp den verkliga respekt som bör finnas för lagarna om narkotika.